Herr talman! När man studerar skatteutskottets betänkande 1979 80:1919. Av det eniga utskottsbetänkandet verkar det som om skattefrågor, pensioner och andra sociala förmåner vore de enklaste frågor i världen. Och den faktorn att flera länders förmåner, skattebestämmelser och myndigheter är inblandade i de berörda beskattningsärendena imponerar inte på de kunniga utskottsledamöterna. Betydligt annorlunda är den karga verkligheten för alla de berörda som drabbas av bristande kunskap hos handläggande myndigheter. Eller kan det vara bristande samordning i kombination med bristande information till både skattskyldiga och lokala skattemyndigheter? Skatteutskottet är enigt i sitt betänkande, och innebörden i utlåtandet över min motion är att några konkreta åtgärder för att komma till rätta med de i motionen aktualiserade problemen inte behövs. Utskottet är väl medvetet om de aktualiserade problemen men förutsätter att skattemyndigheterna genom en smidig tillämpning av bestämmelserna så långt det är möjligt underlättar situationen för de skattskyldiga. Om man trots allt skulle råka ut för åtgärder som strider mot dubbelbeskattningsavtalet erinrar utskottet de skattskyldiga om möjligheten att få rättelse genom en framställning till behörig myndighet, alltså här i Sverige riksskatteverket. Jag tänker inte yrka bifall till min motion eftersom bifall till motionen inte är det väsentliga, utan viktigast är att skatteutskottet blir på det klara med svårighetsgraden i de faktiska dubbelbeskattningsfallen. Förhoppningsvis tar regeringen också del av riksdagens protokoll. En stor grupp finländare i Sverige väntar sig konkreta åtgärder för att de nu aktuella dubbelbeskattningsproblemen skall undanröjas. Jag vill påpeka att det inte alls är konstigt att invandrare med bristande språkkunskaper blir förtvivlade i skattebyråkratins labyrinter. 1973 års dubbelbeskattningsavtal fick en sådan utformning att den innebar en icke avsedd skärpning av beskattningen för vissa pensionstagare. Det står att läsa i betänkandet. Regeringen eller regeringarna i de berörda länderna hade naturligtvis två länders skatteexpertis till sitt förfogande vid utformningen av avtalet, men avtalet fick icke avsedd effekt. Det är därför vi har en proposition att behandla i dag. Detta illustrerar svårighetsgraden i dessa frågor. Sedan vi i dag har beslutat att enligt skatteutskottets förslag godkänna propositionens förslag till ändring av 1973 års dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Finland så innebär reglerna följande. Person som är bosatt i Sverige och får pension på grund av enskild tjänst och andra liknande ersättningar från Finland beskattas för dessa inkomster enbart i bosättningslandet Sverige. Från denna regel finns det undantag. Utbetalning enligt den finska socialförsäkringslagstiftningen beskattas nämligen även i Finland. Denna inkomst beskattas sedan också i bosättningslandet Sverige, men den finska skatten måste avräknas från den svenska. Just i dag beslutar vi om ytterligare ett undantag från denna huvudregel. Det nya undantaget innebär, att om det enligt sociallagstiftningen utbetalda beloppet från t.ex. Finland inte utgör skattepliktig inkomst där, skall beloppet inte heller beskattas i Sverige. Denna regel gäller också om vederbörande är bosatt i Finland och uppbär motsvarande förmåner från Sverige. Det är ju därför det kallas för dubbelbeskattningsavtal. De finländare som kom till Sverige på 1960-talet eller senare har ofta haft förvärvsarbete i Finland efter år 1962 och har följaktligen intjänat pension där. När dessa människor uppnår pensionsåldern eller drabbas av förtidspensionering i Sverige, har de ofta rätt till en viss pension från Finland. Denna grupp växer naturligtvis för varje dag. Dessa finländare har inte heller hunnit få fullt antal ATP-intjänandeår. Den finska pensionen är därför ett välkommet tillskott. Allt är väl så länge som vederbörande inte har råkat ut för den första taxeringen av dessa inkomster från det gamla hemlandet. Jag vill inte förlänga debatten men skall till sist illustrera det faktiska förhållandet för en av de många drabbade. Vi kan kalla honom för herr Suomalainen som betyder finländare. Det är också ett ganska vanligt efternamn i Finland. Herr Suomalainen flyttade år 1965 till Sverige, och år 1977 fick han ålderspension och en liten ATP här i landet. Han fick dessutom en liten pension från Finland efter 38 års tjänst hos en och samma arbetsgivare. Det var fråga om pension på grund av enskild tjänst. Pensionsutbetalaren drog 40 20 källskatt från denna pension, innan pengarna kom till Sverige. Mannen deklarerade som sig bör för sin svenska och finska pension i början av 1978 och fick restskatt på grund av sin finska pension. Den sammanlagda finska och svenska skatten på den finska tjänstepensionen översteg själva pensionsbeloppet. Detta var helt obegripligt för honom, men han visste inte vad han skulle ta sig till. Riksförsäkringsverket drog restskatten från hans lilla svenska pension. Samma procedur upprepades 1979 när det gällde 1978 års finska pension och den finska och svenska beskattningen. Men på sommaren 1979 när de lokala skattemyndigheterna återigen hade underrättat honom om taxeringsnämndens beslut fick han rådet av någon landsman att han skulle överklaga. Det gjorde han först i Finland, vilket var relativt enkelt, eftersom han kunde använda sitt eget språk. Han krävde att få tillbaka skattebeloppen för år 1977 och 1978. Detta var i september 1979. I oktober fick han brev från skattemyndigheterna i Finland. I det brevet påpekade de finska skattemyndigheterna att Sverige inte har rätt att beskatta denna pension. Följaktligen kunde de finska skattemyndigheterna inte göra någon återbetalning av den i Finland dragna skatten. Som bilaga för kännedom fanns en kopia av skattemyndighetens brev till den finska motsvarigheten till riksskatteverket. Ärendet lämnades över för avgörande. I november fick mannen beslut från länsskattemyndigheten i Finland att han får tillbaka drygt hälften av den till Finland inbetalade skatten för de nämnda åren. Enligt beslutet betraktades mannen som begränsat skattskyldig till Finland. Mannen överklagade ytterligare en gång och hänvisade till det svensk-finska dubbelbeskattningsavtalet, som han då hade gjort bekantskap med, och fick då svar med hänvisningar till både avtalets artiklar och paragrafer. Brevet slutar dock med besked om att Finland har rätt att beskatta pensionen, likaså Sverige, men den finska skatten skall avräknas från den svenska skatten. Ärendet har av de finska skattemyndigheterna sedermera lämnats till riksskatteverket i Sverige. Samtidigt har handläggningen hos de svenska skattemyndigheterna vandrat till länsrätten i det län där mannen bor. Han väntar. I november får han brev från länsrättens besvärsenhet med besked att Finland inte har rätt att beskatta ifrågavarande pension och därför kan inte avräkning av den finska pensionen medges. För rättelse bör finländaren vända sig till de finska skattemyndigheterna. Han får skattsedel avseende slutlig skatt med kvarstående skatt på ca 2 600 kr. Någon vänlig själ hjälper honomi hans nöd att ansöka om anstånd med inbetalning av denna restskatt. Detta medges också i avvaktan på slutligt beslut i ärendet. Men det går som det många gånger gör i sådana här fall när det gäller människor som inte kan språket eller behärskar det bristfälligt, inte är bevandrade i den krångliga skattedjungeln. Det är ingen som kan tala om för mannen att han snarast bör skicka det här beslutet till riksförsäkringsverket här i Sverige, som är utbetalare av hans svenska pension och som också gör skatteavdragen. Det klickar alltså i informationen till riksförsäkringsverket, och följaktligen har riksförsäkringsverket gjort avdrag på restskatt under januari, februari, mars och april — och hela det här stora beloppet har dragits på hans lilla pension. Det här är bara ett fall av många. Och vem som helst kan tänka sig in i en situation, där man står med bristande eller inga språkkunskaper alls och skall tampas med myndigheterna i olika omgångar. Det är en omöjlig situation. Jag har inget yrkande, som jag sade tidigare, men jag hoppas att bara den här diskussionen här i kammaren om problematiken manar till eftertanke och erforderlig justering av rutiner hos de berörda myndigheterna. Jag skulle också vilja passa på att ställa en fråga till skatteutskottets ordförande eller någon annan i skatteutskottet. På första sidan i utskottets betänkande står det att det här tilläggsavtalets bestämmelser första gången skall bli tillämpliga på inkomstskatt som utgår på grund av taxering år 1978. Visserligen är jag inte så bevandrad i dessa skattefrågor, men om jag har räknat rätt måste det vara den taxering som avser 1977 års inkomster. Följaktligen har den skattskyldige redan betalat in den skatt det här gäller. Min fråga är: Blir det då retroaktiv verkan av det här avtalet, och måste den skattskyldige särskilt begära återbetalning?

Herr talman! Dubbelbeskattningsavtalet kom ju till för att reglera beskattningsförhållandena mellan två länder när det gäller medborgare i ett av länderna som är sysselsatta i det andra landet. Vi är helt medvetna om att det inte hör till de lättaste uppgifterna att förena skattereglerna så att de slår helt rättvist med tanke på de ganska skilda förhållanden och bestämmelser som råder i olika länder. Men avsikten med ett dubbelbeskattningsavtal är ju att i största möjliga utsträckning ta bort dubbelskattningen, att göra det så enkelt som möjligt för resp. länders medborgare som är sysselsatta i det andra landet. Efter förhandlingar länderna emellan träffas en överenskommelse, ett dubbelbeskattningsavtal, som i sin tur föreläggs resp. länders beslutande instans — riksdagen här i vårt land. En förutsättning för att detta avtal skall träda i kraft är att båda länderna godkänner detsamma. Därigenom är riksdagens möjligheter att ingripa och göra ändringar något begränsade. I praktiken har vi att antingen bifalla eller avslå förslaget. Vi är helt medvetna om att det kan uppkomma betydande problem på grund av bl.a. språksvårigheter. Efter att ha lyssnat till det exempel som motionären här anförde kan man inte annat än beklaga att en sådan situation kan uppstå. I det nya dubbelbeskattningsavtalet har man ändå åstadkommit vissa förenklingar, som skall underlätta tillämpningen och förhindra att en liknande situation uppstår. Jag vill gärna här understryka vad utskottet har sagt, nämligen att utskottet ”förutsätter att skattemyndigheterna genom en smidig tillämpning av bestämmelserna så långt det är möjligt underlättar situationen för de skattskyldiga”. Det är angeläget att den expertis och de myndigheter som handhar dessa frågor har förståelse för de problem som kan uppstå, och aktivt medverkar till att klara upp problemen. Det gäller problem som framför allt uppstår på grund av språksvårigheter och bristande kännedom om det nya landets bestämmelser. Syftet med vår skattelagstiftning är ju att vi skall ha en rättvis beskattning. Vi försöker åstadkomma detta så långt som möjligt även för dem som har sin hemort i ett annat land men här gör sin arbetsinsats. Motionären har inte ställt något yrkande. Jag vill dock uttala att utskottet delar motionärens uppfattning att det är angeläget att man gör det så enkelt som möjligt och att myndigheterna försöker — såväl muntligt som skriftligt, i broschyrer och på annat sätt — hjälpa de skattskyldiga att undvika sådana svårigheter som det här gavs exempel på. Det nya avtalet skall tillämpas fr.o.m. 1978 års taxering. Jag måste säga att jag inte är helt övertygad om att det erfordras någon påstötning från vederbörande inkomsttagare i de fall då det skall företas någon ändring av skatten. Jag skall senare ge ett exakt besked på den punkten direkt till motionären.
Herr talman! Jag är glad över att skatteutskottets företrädare verkar förstå de svårigheter som många av de berörda i dessa fall har. Men det är egentligen inte jag som skall ha besked om den här retroaktiviteten, utan det är de människor som redan har hunnit att felaktigt betala in skatt enligt det gamla avtalet och som sedan skall bli berättigade till återbäring av det felaktigt inbetalade beloppet. Det är väldigt viktigt att informationen på den punkten sedan också går fram till de berörda skattemyndigheterna. Det är naturligtvis många skiftande bestämmelser som skattemyndigheterna, taxeringsnämnderna och alla andra som handskas med skattefrågor måste sätta sig in i.

Herr talman! Ja, det är självklart att informationen bör utgå till berörda grupper. Jag förutsätter att detta kommer att ske så snart som beslutet här är fattat och på den vanliga vägen har nått fram till resp. ämbetsverk.

Herr talman! Stina Andersson har frågat mig 1. om jag är beredd att redovisa min tolkning av kommunallagens intentioner vad gäller kommunernas rätt och möjligheter att anordna lokala folkomröstningar som ett led i en beredning av en kommunalpolitisk fråga och 2. på vilket sätt tillämpningen av kommunallagens bestämmelser vad gäller kommunernas rätt att ordna lokala folkomröstningar enligt min mening kan följas upp. Kommunfullmäktige får enligt 2 kap. 18 § kommunallagen besluta att som ett led i beredningen av ett ärende som tillhör fullmäktiges handläggning skall inhämtas synpunkt från medlemmar i kommunen. Detta kan ske genom omröstning, opinionsundersökning eller ett liknande förfarande. Valnämnden i kommunen får enligt paragrafen anlitas, om det inte medför att nämndens verksamhet i övrigt hindras. Paragrafen gäller också för landstingskommunerna. Någon motsvarighet till paragrafen fanns inte i de tidigare kommunallagarna. I propositionen om kommunal demokrati, ny kommunallag m.m. anförde föredraganden att starka invändningar kunde resas mot kommunala folkomröstningar i olika former . Han delade kommunaldemokratiutredningens och remissinstansernas mening att man i första hand borde pröva de övriga åtgärder som utredningen hade föreslagit i syfte att åstadkomma en vidgad medverkan från kommuninvånarnas sida i den kommunala verksamheten. Han förordade emellertid en bestämmelse som skulle klargöra att hinder inte möter mot att kommunerna och landstingskommunerna som ett led i beredningen av ett ärende, som skall avgöras av fullmäktige resp. landstinget, inhämtar synpunkter från kommuninvånarna. Enligt hans mening borde denna möjlighet utnyttjas bara i sällsynta undantagsfall. En mera positiv syn på omröstningar och andra undersökningar av det slag som avses i 2 kap. 18 § kommunallagen kommer till uttryck i konstitutionsutskottets betänkande med anledning av propositionen . En urholkning av den representativa demokratin eller en försvagning av de politiska partiernas möjligheter att göra sig gällande i det kommunala livet borde enligt utskottet visserligen inte komma i fråga. Samtidigt ansåg utskottet det uppenbart att en vidgad medverkan från medborgarnas sida och ett ökat lokalt inflytande för dessa även mellan valen är av stor betydelse för en fördjupning och vidareutveckling av den kommunala självstyrelsen. En rådgivande kommunal omröstning kunde enligt utskottet i vissa fall vara lämplig som ett led i beredningen av ett särskilt ärende av stor betydelse. Utskottet framhöll att de ställda frågorna självfallet måste gälla ett ämne i vilket fullmäktige har rätt att fatta beslut. Avsikten var enligt utskottet inte att omröstningar skulle bli ett ofta förekommande inslag i den kommunala verksamheten. Riksdagen följde utskottets förslag . Av vad jag nu har sagt följer att den enda begränsningen i fråga om ämnet för omröstningen enligt 2 kap. 18§ är att denna skall utgöra ett led i beredningen av ett ärende som tillhör fullmäktiges handläggning. Avgränsningen innebär bl.a. att omröstningen måste röra en fråga som faller inom den allmänna kommunala kompetensen eller annars inom ramen för de frågor som kan behandlas av fullmäktige. En omröstning får alltså inte gälla allmänpolitiska frågor eller frågor som specialreglerade nämnder enligt olika författningar har att avgöra självständigt. Min allmänna uppfattning är att möjligheterna att inhämta synpunkter från kommunmedlemmarna i viktiga kommunala frågor på ett betydelsefullt sätt bör kunna bidra till vidareutvecklingen av den kommunala demokratin. Frågan om under vilka förutsättningar fullmäktige får besluta att en omröstning bland kommunmedlemmarna skall anordnas behandlas inte närmare i förarbetena. Lagstiftaren har överlämnat åt rättstillämpningen att pröva avgränsningsfrågorna. Jag kan därför inte i detalj gå in på de avgränsningsfrågor som jag nyss har berört. Som nämns i interpellationen har ett beslut av kommunfullmäktige i Täby kommun den 17 januari 1980 att anordna en lokal folkomröstning för att utröna kommunmedlemmarnas synpunkter på den kollektiva trafikförsörjningen överklagats till länsstyrelsen i Stockholms län. Regeringsrätten har i det målet upphävt länsstyrelsens beslut att förbjuda verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Regeringsrätten konstaterar att omröstningen enligt fullmäktiges beslut ingår som ett led i beredningen av ett stadsplaneärende och att sådana ärenden tillhör fullmäktiges handläggning. Det bör dock tilläggas att den slutliga prövningen av besvären återstår. Jag vill erinra om att kommunaldemokratiska kommittén enligt sina direktiv skall följa tillämpningen av bestämmelsen i 2 kap. 18 § kommunallagen och utnyttjandet av de möjligheter som bestämmelsen ger. Kommittén är därvid oförhindrad att ta initiativ till ytterligare författningsreglering på området i syfte att åstadkomma en lämplig utveckling av folkomröstningsinstitutet som ett led i en fördjupad kommunal demokrati. Slutligen vill jag nämna att omröstningar i indelningsfrågor som rör Vaxholms och Härjedalens kommuner har studerats på uppdrag av kommittén.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunministern för det informativa och utförliga svaret på min interpellation. I och för sig är det egentligen inte mycket att tillägga till svaret, men vad man kan konstatera när det gäller behandlingen av just detta speciella ärende är ju att länsstyrelsen och regeringsrätten har kommit fram till olika bedömningar. Regeringsrätten har konstaterat att ifrågavarande folkomröstning, som hölls i Täby den 23 mars, ingick som ett led i beredningen av ett stadsplaneärende. Det är också på så sätt som Täby kommun har uppfattat det. Men vad man kan fundera rätt mycket över är ju, varför inte också länsstyrelsens lekmannastyrelse kom till samma resultat i sitt beslut som regeringsrätten. De juridiska källorna i sammanhanget bör ju vara desamma. Och jag utgår från att kommunministern delar den mening som regeringsrätten ger uttryck för genom sitt utslag i denna fråga. Folkomröstningen om en upprustad och bevarad Roslagsbana, som det ytterst var fråga om i det här fallet, ser Täby kommun som en stor och viktig fråga, och det vittnar ju också folkomröstningsresultatet om. Det är viktigt och angeläget att man på olika sätt kan stärka den kommunala demokratin. Ett sätt kan då vara att man inhämtar synpunkter från kommunmedlemmarna i viktiga kommunala frågor — detta med hänsyn bl.a. till de storkommuner vi tyvärr har på vissa håll i dag och som har ökat avståndet mellan de vanliga människorna och beslutsfattarna. Jag delar helt kommunministerns uppfattning när han säger att möjligheterna att inhämta synpunkter från kommunmedlemmarna i viktiga kommunala frågor på ett betydelsefullt sätt bör kunna bidra till vidareutvecklingen av den kommunala demokratin. Den kommunaldemokratiska kommittén arbetar vidare med dessa frågor. Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga till kommunministern i detta sammanhang: Vilka initiativ kan kommunministern tänka sig att ta till ytterligare författningsreglering i syfte att åstadkomma en lämplig utveckling av folkomröstningsinstitutet som ett led i en fördjupad kommunal demokrati?
Herr talman! Kommunaldemokratiska kommittén har enligt sina direktiv att följa tillämpningen av berörda paragraf. Kommittén är också oförhindrad att ta initiativ till ytterligare regleringar och kompletteringar för att åstadkomma en lämplig utveckling av folkomröstningsinstitutet. Det är alltså möjligt för kommittén att enligt direktiven ta de initiativ som kan anses erforderliga. Jag vill därutöver säga att som lagstiftningen nu är utformad är det självfallet rättstillämpningen som får avgöra den praktiska tillämpningen av paragrafen. När det gäller folkomröstningen i Täby har vi ju nu delvis fått ett besked från regeringsrätten, och vi kommer att få ett fullständigt besked i den här frågan. Men uppföljningen av paragrafens tillämpning ligger som sagt heit inom direktiven för kommunaldemokratiska kommittén.
Herr talman! Jag tackar kommunministern för det kompletterande svaret. Det är klart, att det inte är så lätt att här gå in på detaljer om möjligheterna att i framtiden få en fördjupad demokrati ute i kommunerna, men jag tror inte att kommunministern och jag har några motstridiga uppfattningar i det avseendet. Vi får väl nu vänta tills kommittén har slutfört sitt arbete och sedan se vad den kommer fram till i den här frågan.
Herr talman! Jag vill understryka att det är mycket viktigt att man går olika vägar för att fördjupa den kommunala demokratin. Det här är en väg, men många andra vägar har delvis prövats genom ny lagstiftning och ytterligare arbeten pågår för att förbättra förutsättningarna för att så långt som möjligt ge kommunmedlemmarna ett ordentligt inflytande i beredningsarbetet.

Herr talman! Ingegerd Elm har frågat mig dels om jag anser det angeläget att bibehålla vågtillverkningen inom landet, dels vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att ge vågtillverkningen möjlighet att utvecklas till en lönsam verksamhet. Telub AB övertog år 1978 Stathmos AB i Jönköping från Kooperativa förbundet för att försöka skapa en bärkraftig division för bl.a. vågar. Telub tillverkade redan före köpet vissa vågar, bl.a. bilvågar. De vågar som tillverkas av Telub-Stathmos i Jönköping är s.k. mekaniska vågar. Genom den snabba introduktionen av elektroniska vågar har emellertid såväl den inhemska som den utländska efterfrågan på mekaniska vågar på kort tid minskat avsevärt. Enligt vad jag har erfarit har Telub gjort stora ansträngningar för att sälja de mekaniska vågarna. Dessa ansträngningar har emellertid inte lett till önskat resultat. Genom att försäljningen av mekaniska vågar gått ned har förlusterna blivit mycket stora. För att dessa förluster inte skall äventyra företagets existens har Telub efter förhandlingar med berörda personalorganisationer beslutat att varsla 87 personer om uppsägning. Telub-Stathmos kommer även i framtiden att sälja vågar. Dessa kommer i stor utsträckning att innehålla elektroniska komponenter, vilket medför att det inte längre finns behov av större delen av tillverkningskapaciteten för detaljer till mekaniska vågar. Om det inte finns någon efterfrågan på mekaniska vågar finns det heller inte skäl att vidta några åtgärder för att bevara kunnandet i fråga om tillverkning av sådana vågar. Enligt vad jag erfarit görs ansträngningar av företaget att finna annan produktion för att förhindra friställningar, men det har hittills inte lyckats Telub att hitta sådan långsiktig beläggning. Jag delar inte Ingegerd Elms bedömning att förutsättningarna för verksamheten skulle bli väsentligt annorlunda om verkstaden i Jönköping fördes över till Statsföretag AB.

Herr talman! Av det svar som statsrådet Åsling nu har lämnat och som jag tackar för får man den uppfattningen att Telub-Stathmos i Jönköping skulle vara ett av alla de företag som inte ”hängt med” i utvecklingen. Industriministern säger att Telub-Stathmos tillverkar mekaniska vågar och att efterfrågan på sådana har minskat avsevärt sedan de elektroniska vågarna introducerades på marknaden. De här uppgifterna om Jönköpingsfabrikens produkter är inte riktiga. I stället är det ju så, att man sedan början av 1960-talet har använt sig av elektroniken för att lösa vägningsproblemen. Företaget, som då hette Lindells Vågfabrik, var bland de första i landet att tillämpa den tekniken. När så Telubi januari 1978 förvärvade Stathmos framhölls att ”kombinationen av Stathmos mångåriga erfarenhet av vägning och Telubs breda kunnande inom elektronikområdet kommer att öppna helt nya möjligheter för utveckling av vägningsverksamheten”. Sanningen är alltså den att vågfabriken i Jönköping har använt sig av elektroniken i snart 20 år och att Telub för drygt två år sedan ansåg sig kunna tillföra ytterligare kunnande. Tack vare bakgrunden som mångårig tillverkare av mekaniska vågar har företaget med framgång kunnat göra kombinationer av mekanik och elektronik, som har passat kundernas behov. Det är också så, att elektroniska vågar innehåller en avsevärd del mekanik, bl.a. lastbäraren. Det är helt avgörande för utrustningens goda funktion och ekonomi att den mekaniska delen är riktigt dimensionerad och anpassad såväl till vägningsobjekt som till arbetsmiljö och elektronik. Den senare har till uppgift att mäta och indikera resultatet, vilket därefter kan registreras på en lämplig bilutrustning. När nu industriministern säger att det inte finns några skäl att bevara kunnandet om tillverkning av mekaniska vågar menar jag att han gör sig skyldig till en felaktig slutsats. Allt det vägningskunnande som finns i Jönköping i form av yrkesskicklighet, ritningar m.m. finns det goda skäl att bevara, även om produkterna förändras. Att produkterna kommer att förändras är helt klart, och jag har i interpellationen också påpekat att en övergång till ytterligare elektronik är ofrånkomlig. Här finns det alltså inga delade meningar. Vad jag däremot vänder mig emot är den snabba förändring som Telub aviserade när i början av året 87 anställda varslades om uppsägning. Uppsägningsvarslet föregicks visserligen av både lokala och centrala förhandlingar, och de anställda har också anlitat en löntagarkonsult, som anvisat möjligheter att göra vägningsverksamheten lönsam. Telub avvisade emellertid vid en central förhandling den 7 februari 1980 löntagarkonsultens förslag som värdelös partsinlaga. Företaget vidhöll sitt eget förslag och frånträdde därmed förhandlingen. Därför blev också varslet av de 87 anställda en naturlig följd, om man nu får använda ordet naturlig i det sammanhanget. Skulle nu Telubs planer sättas i verket, kommer med stor säkerhet marknaden för vågar att tas över av utländska tillverkare, som redan i dag till övervägande del konkurrerar med Telub-Stathmos. Jag kan tala om att man i Jönköping, trots den osäkra situation som man en tid tillbaka lever med, har haft en ökning av orderingången under första kvartalet 1980. Såväl företagschef som anställda i Jönköping är också helt eniga om att vågtillverkningen har en framtid hos dem. Men de är också medvetna om att den elektroniska utvecklingen innebär en reducering av arbetstiden för själva vågtillverkningen. För att klara vågtillverkningen med det oeftergivliga kravet om lönsamhet, som hela tiden har funnits, har de anställda därför begärt att ytterligare någon produkt skall tillföras tillverkningen — som alltså skall komplettera vågtillverkningen. Såvitt jag förstår har också Telub varit inne på de tankarna, men några praktiska resultat har ännu inte framkommit. Ja, det här var en kort och komprimerad sammanställning av förhållandena vid fabriken i Jönköping och dess tillverkning. Jag kan naturligtvis säga ytterligare en hel del, men jag tror att mycket av de handlingar som jag har haft tillgång till när jag har satt mig in i ärendet redan finns på departementet, eftersom både Jönköpings kommun och landshövdingen Gösta Gunnarsson har haft kontakter med industridepartementet och försökt påverka utvecklingen. Jag vill kommentera det sista som industriministern sade om överföring av Jönköpingsverkstaden till Statsföretag AB. Inte heller tror jag att enbart en förändring av huvudman kommer att innebära någon väsentlig förbättring. Detta är mer att betrakta som ett alternativ, en framkomlig väg för en fortsatt vågtillverkning, om Telub skulle fullfölja sina planer. Tanken har varit att Statsföretag AB, som har ett rikhaltigt produktionssortiment, borde ha möjlighet att placera en kompletteringsprodukt till vågarna i Jönköping. Men den utvägen — att placera en kompletteringsprodukt vid fabriken — kvarstår naturligtvis oavsett vem som äger vågfabriken. Jag slutar därför med att ställa frågan till statsrådet Åsling: Är statsrådet beredd att medverka till att tillföra Telub-Stathmos kompletterande produkter? Jag förstår att det svaret måste vara avhängigt av om statsrådet anser att det är angeläget att bibehålla vågtillverkningen i landet. Jag tycker nämligen inte att jag har fått svar på den frågan i industriministerns första inlägg.
Herr talman! Får jag först svara på den senaste frågan, att jag självfallet anser det angeläget att bevara en svensk vågtillverkning. Det är givetvis utgångspunkten för mitt agerande i frågan. Vidare får jag ge Ingegerd Elm rätt i det hon säger om att de två företagen Telub-Stathmos tillsammans har lång erfarenhet också av elektroniken. Jag har i mitt svar inte diskuterat inslaget av elektronik i de mekaniska vågsystem som producerats i Jönköping. Jag har bara konstaterat att inom detta teknikområde har utvecklingen gått snabbt mot en alltmer elektronikdominerad teknik och att det också har satt sin prägel på marknaden. Den snabba förändring som företaget varit involverat i speglar marknadsutvecklingen. Det är ofrånkomligt att det är marknaden som saknas för den generation av vågutrustning som man har marknadsfört, vilket har gjort att man fått överkapacitet. Vi är inte ffrämmande för den här utvecklingen. Det finns paralleller. Vi har väl bevittnat något av detsamma när det gäller utvecklingen inom kassaregister etc., där elektroniken mycket snabbt har tagit över, vilket också har skapat anpassningsproblem i den berörda svenska industrin. Jag utgår från att Telub-Stathmos gör sitt yttersta för att komplettera tillverkningen med annan produkt. Det har inte lyckats än, som jag har framhållit i mitt svar, men jag tror att företaget bör ha goda förutsättningar att göra detta. Vi planerar inga speciella insatser, eftersom arbetsmarknaden och den industriella miljön i Jönköping är sådana att det finns anledning räkna med att det ansvariga företaget skall kunna klara de här omställningsproblemen. Jag skulle dessutom vilja säga att jag tror att det är en förhastad slutsats Ingegerd Elm drar när hon säger att resultatet av den här omställningsprocessen blir att utländska tillverkare tar över vågmarknaden. Jag tror att Telub-Stathmos även i framtiden med framgång skall kunna konkurrera på den marknaden.

Herr talman! Om det nu är så att man har varslat 87 personer, dvs. huvudparten anställda inom tillverkningen, kommer helt naturligt tillverkningen i Jönköping att upphöra. Det är i Jönköping man har kunnandet om vågar. Det är i Jönköping man tillverkar vågar sedan drygt hundra år tillbaka. Skall Telub-Stathmos fortsätta att tillverka vågar får företaget alltså på annan ort anställa och lära upp människor för den tillverkningen. Det är väl detta som man har reagerat mot i både kommunen och länet. Även om vi har en arbetsmarknad som inte är dålig, utan tvärtom glädjande nog har ganska bra tillgång på arbeten i Jönköpings kommun, så har vi det inte i hela länet. Det faktum att vi har en relativt god tillgång på arbeten får därför inte innebära att man inte slår vakt om de arbetstillfällen som finns.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig dels vilka åtgärder jag tänker vidta med anledning av de förväntade nedläggningarna av Surahammars Bruks AB:s metallurgiska enheter i Surahammar och Norberg, dels om jag avser att skyndsamt lägga fram en utvecklingsplan för de mindre järnoch stålverken och när en sådan eventuell plan kan presenteras. Karl-Gustaf Mathsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att rädda specialstålsindustrin i Sverige och vilken handlingsberedskap regeringen har för att kunna trygga sysselsättningen i Surahammars och Norbergs kommuner, Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Interpellationen och frågan är föranledda av att Surahammars Bruks AB —- som ingår i ASEA-koncernen — har informerat de fackliga organisationerna i företaget om att det föreligger överhängande fara för nedläggning av såväl masugnen i Spännarhyttan som stålverket i Surahammar. Anledningen till detta är dålig lönsamhet bl.a. på grund av för lågt kapacitetsutnyttjande. En nedläggning berör ca 600 anställda i Norbergs och Surahammars kommuner. Surahammars Bruk levererar bl.a. råjärn till andra specialstålsföretag. Frågan om specialstålsindustrins råjärnsförsörjning har studerats ingående vid flera tillfällen och diskuterats bl.a. i strukturdelegationen i början av år 1979. Vid denna tidpunkt förutsåg Surahammars Bruk en årlig produktion av 250 000 ton råjärn med låga föroreningshalter, vilket motsvarade förutsätta ett långsiktigt samarbete mellan dessa företag. Ett av de Om sysselsättningråjärnsförbrukande specialstålsföretagen gemensamt ägt Spännarhyttan en vid Surahamskulle enligt utredningsrapporten sannolikt medverka till bästa möjliga — mars Bruks AB:s kapacitetsutnyttjande i masugnen. De diskussioner som förts mellan närmast berörda specialstålverk och Surahammars Bruk om ett långsiktigt samarbete i någon form har hittills varit resultatlösa. Enligt vad jag har erfarit är läget det att de specialstålsföretag som står som huvudsakliga avnämare till Surahammars Bruk på tackjärnsoch råstålsområdet knappast har något affärsmässigt motiverat intresse att engagera sig i Surahammars Bruks metallurgiska enheter. Dessa företags framtida behov av råjärnsleveranser från Surahammars Bruk är begränsat, även med beaktande av att nu föreliggande prognoser på skrotmarknadens utveckling tyder på en förväntad skrotbrist under kommande år. Det är därför inte realistiskt att räkna med ett av specialstålsföretagen gemensamt ägt råjärnsföretag i Spännarhyttan. Frågan om vilka möjligheter Surahammars Bruk har att i någon form bibehålla driften i Spännarhyttan resp. i stålverket i Surahammar övervägs f. n. av företaget. Jag är mot denna bakgrund nu inte beredd att föreslå några statliga insatser. Vad gäller frågan om en utvecklingsplan för de mindre järnoch stålverken vill jag erinra om att riksdagen senast i maj 1979 avslagit motionskrav på en av regeringen utarbetad utvecklingsplan för de mindre handelsstålverken. Jag är därför inte beredd att nu ta initiativ till att regeringen presenterar en sådan plan.

Herr talman! Dagens debatt handlar inte bara om Norberg och Surahammar. Den handlar också om framtiden för den svenska specialstålsindustrin. Den handlar vidare om mellansvenska gruvor, och den handlar delvis också om ett antal andra, mindre järnverk på olika orter i landet. Mot bakgrund av frågans betydelse är det anmärkningsvärt att industriministern inte har ett rejält besked att lämna. I varje fall har han inget besked som kan ge vare sig de berörda arbetarna, kommunerna eller oss interpellanter och frågeställare någon som helst vägledning. Industriministern säger att eftersom det inte ser ut som om de kunder till Surahammars Bruk som köper tackjärn och råstål har något intresse av ett delägande i Spännarhyttan, så överlämnar han till Surahammars Bruk att helt avgöra frågan om fortsatt drift i Spännarhyttan och i Surahammar. På frågan om det inte är dags att se över alla de mindre järnoch stålverken för att formulera en utvecklingsplan, svarar industriministern att han inte har något intresse för detta eftersom man redan har avslagit det förslaget i riksdagen.

De anställda kräver åtgärder för att rädda jobben. Kommunerna kräver åtgärder för att garantera deras framtid. Länsstyrelsen i Västmanland kräver att regeringen tar ett större ansvar. Metall är kritiskt mot bristen på initiativ. Gruv menar att initiativet måste tas på högsta ort, dvs. av industriministern. Och företagsledningen säger att den knyter vissa förhoppningar till Nils Åsling. Samtidigt pekar man på att det behövs pengar. — Naturligtvis. I det läget säger industriministern att han inte är beredd att göra någonting. Varför går inte industriministern in i verksamheten och tar de tag som behövs för att rädda en svensk malmbaserad specialstålsindustri? Varför inleds inte ett arbete på en sådan utvecklingsplan i vidare mening som jag frågat om? Jag trodde att vi hade en industriminister därför att han skulle agera till förmån för landet och sköta den övergripande planeringen för vårt s.k. näringsliv. Men det är tydligt att han i kraft av sin marknadsekonomiska tro tillbedjer de högre makter som i dag styr vårt land, dvs. kapitalet. Det verkar som om industriministern också övergått till att vara herr Bohmans kamrer, pekande på den tomma kassakistan. Som jag ser det — utifrån min ståndpunkt — borde Nils Åsling agera på följande sätt: Som första åtgärd: Rädda Spännarhyttan och Surahammars Bruk! Hyttan är relativt modern, och den behövs för både specialstålsindustrin och orten. Dessutom har det påbörjats ett kraftverksbygge i anslutning till hyttan, vilket kommer att kunna betjäna hyttan i fortsättningen. Facken i Surahammar har i sin uppvaktning hos Nils Åsling lämnat ett bra underlag för olika ställningstaganden. Som andra åtgärd: Se över hela situationen för specialstålsindustrin och för de mindre järnbruken! Lägg fast utvecklingsramar och besluta om nödvändiga åtgärder som garanterar fortsatt drift! Om nedskärningar måste göras så skall jobben garanteras på resp. ort. Om man fullföljer tankar som finns i den av facken lämnade promemorian och de idéer som finns hos länsstyrelsen i U-län, kan det bli nödvändigt att i samma veva ställa garantier för dem som drabbas på andra orter. Som tredje åtgärd: Se till att specialstålsindustrin i framtiden inte blir beroende av mera skrot än vi har här i landet! Det importerade skrotet blir både knappt och dyrt. Med nuvarande utveckling kommer importbehovet att mångdubblas under 1980-talet. Det kan heller inte vara samhällsekonomiskt riktigt att göra oss beroende av en dyr importvara när vi har en annan användbar råvara i marken. Som fjärde åtgärd: Lägg förslag om investeringar i de nya processer som nu tagits fram! Det vore fel att släppa taget om dessa när nu svensk stålindustri åter ser ut att ligga främst vad det gäller tekniskt kunnande. De nya processerna är ju malmbaserade och kan dessutom producera billigare än nu. I dag har det släppts ut en nyhet om ett tänkbart sådant samarbete mellan ett av de företag som står bakom en av de nya processerna och företaget i Spännarhyttan. Det är sådana här långsiktiga lösningar som behövs för att göra Sverige till ett stålland igen. Under tiden behöver vi bevara både de anläggningar som finns och yrkeskunnandet. När får vi besked om att regeringen börjar ta i de här framtidsfrågorna? När tänker industriministern lämna ett besked om ett handlingsprogram på både kort och lång sikt som bevarar svensk stålindustri? Om det är kapitalintressena, herr Åsling, som är det stora hindret — och det tror jag att det är — så koppla bort dem från den här viktiga frågan. Vi har inte råd med deras spel med framtiden.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Frågan har framställts mot bakgrunden av det allvarliga läge som stålsituationen i vårt land i dag befinner sig i och med anledning av det hot om en nedläggning av Spännarhyttan i Norberg och stålverket i Surahammar som Surahammars företagsledning aktualiserat. Jag kan långt ifrån förklara mig nöjd med det intetsägande svar jag fått mottaga. Det svar som industriministern presterat understryker den mycket passiva inställning som den borgerliga regeringen under sin regeringstid gett uttryck för, inte minst när det gäller industripolitiken. Problemet med specialstålverkens råjärnsförsörjning är på intet sätt nytt för industriministern. Det har aktualiserats vid ett flertal tillfällen såväl av berörda fackförbund genom skrivelser och uppvaktningar hos regeringen som genom socialdemokratiska motioner och interpellationer samt inte minst genom specialstålsföretagen själva. Redan 1978 visade en utredning utförd inom industridepartementet att spécialstålverkens råjärnsförsörjning hotades om inte en satsning gjordes på Spännarhyttan. I den utredningen slogs också fast att detta bara kunde göras på ett rationellt sätt om inköpen av råjärn samordnades och de berörda företagen fick ett gemensamt ägaransvar för anläggningen. Någon reaktion på detta förslag från industriministerns sida har inte kunnat noteras. I stället har specialstålverken successivt gått över till skrot som råvara. Bristen på skrot har, som industriministern också framhåller i sitt svar, tilltagit — ett faktum som alltså måste vara oroande även för industriministern. I november 1979 skrev fem fackförbund till industriministern, efter det att situationen kraftigt hade försämrats för Spännarhyttan och Surahammar. I brevet begärde fackförbunden omedelbara åtgärder av regeringen för att se till att de mellansvenska malmerna utnyttjas för råjärnsframställning och att Spännarhyttan görs till den svenska specialstålsindustrins huvudleverantör av kvalitetstackjärn. I annat fall hotar nedläggning av gruvorna i Norberg och Stråssa, masugnen i Spännarhyttan och stålverket i Surahammar. Utvecklingen har nu lett till att den situationen inträffat. Surahammars besked om nedläggning av Spännarhyttan och stålverket i Surahammar, om inte utnyttjandet kan öka genom större beställningar, ger klart uttryck för detta.

Nu går det inte längre för regeringen att passivt följa utvecklingen, utan nu måste regeringen inse det allvarliga i läget och ta initiativ till en samlad lösning av hela specialstålsindustrins långsiktiga strukturproblem.

Bedömer industriministern situationen på så sätt, att de övriga stålföretagen mot bakgrund av skrotsituationen och deras egna utvecklingssträvanden inte behöver tackjärn? Nej, läget är väl snarast det, att man inte på förfrågan visat intresse för att gå in som delägare i Spännarhyttan. Men i stället finns ju alternativet till långfristiga leveransavtal där resp. företag köper sitt behov till priser som på skäligt sätt beaktar tillverkningskostnaderna. Har industriministern sonderat intresset för ett sådant alternativ? Frågan är på vilket sätt man skall producera stål — eller få tag i stål — av de kvaliteter Surahammar nu kan tillverka, om Surahammars metallurgi läggs ner. Skall man då överge produktionen av de bästa produkterna? Herr talman! Det är många skäl som talar för att en ny genomgång av stålindustrins situation är nödvändig och brådskande. Detta belyses inte minst i den socialdemokratiska partimotion om stålindustrin som f.n. behandlas inom näringsutskottet. Men jag vill ytterligare komplettera och Nr 124 stryka under några av skälen. Fredagen den För det första: Det aktuella läget i Spännarhyttan och Surahammar. 18 april 1980 För det andra: Möjligheterna till införandet av nya processer, t.ex. SKF:s plasmametod och ASEA-Stora Kopparbergs elredmetod. Hur skall den nya tekniken prövas och sättas in i produktionen? Vad betyder det för Surahammar? Och hur angeläget är det för svensk specialstålsindustri över huvud taget? För det tredje: Skrotförsörjningssituationen. Det måste vara ett nationellt intresse att få klarlagt hur situationen under i första hand den närmaste femårsperioden kan förväntas utveckla sig. Vi har att räkna med successiva förändringar både inom och utom landet som påverkar möjligheterna för stålindustrin i vårt land. För det fjärde: Även för annan råvaruförsörjning än den som gäller skrot bör samverkan mellan olika företag i järnoch stålbranschen kunna innebära möjlighet till sänkta kostnader. Hur skall sådan samverkan organiseras? Herr talman! Ytterligare motiv, utöver de anförda, anser jag inte att industriministern behöver ha för att snabbt verkställa en samordnad utredning avseende en investerings-, strukturoch sysselsättningsplan för vårt lands specialstålsindustri. Naturligtvis skall en sådan utredning göras i nära samverkan mellan staten, berörda företag, fackförbund och kommuner. De problem som vi nu diskuterar är inte bara regionalpolitiska utan av avgörande betydelse för hela vårt lands framtida stålindustri. Avslutningsvis vill jag utöver svar på de frågor jag nu framställt efterlysa svar på en av mina tidigare delfrågor, som industriministern i sitt svar glömde att kommentera: Vilken handlingsberedskap anser sig regeringen ha för att trygga sysselsättningen på här berörda orter om det värsta skulle inträffa, nämligen den aviserade nedläggningen av metallurgin i Surahammar? Att jag ställt denna fråga måste väl te sig naturligt för industriministern, för vad den ytterst gäller är livsvillkoren för alla de människor som lever, bor och trivs i våra bruksbygder.

Herr talman! Jag noterar statsrådets tillmötesgående och tackar för att vi har beretts möjlighet att få en sammanhållen debatt i dessa frågor. Socialdemokraterna har under årens lopp vid flera tillfällen krävt åtgärder för att fftämja en nödvändig strukturomvandling inom specialstålsindustrin. Vi har i partimotioner redovisat vår syn på branschens problem, pekat på utvecklingsvägar och föreslagit åtgärder. De fackliga organisationerna har delat vår syn på branschens utveckling och på åtgärderna. I dag har branschen hamnat i en svår situation. Orsaken härtill kan diskuteras — det blir ytterligare en debatt i dessa frågor här i kammaren om någon vecka. En serie omständigheter har spelat in, t.ex. internationell lågkonjunktur, förenad med internationell konkurrens. Främsta orsaken är I dock bristen här hemma på framtidstro och investeringsvilja. Utomlands 131 möter man ”den nya tiden” med ny teknik och med nybyggda större anläggningar. Här hemma har vi på något sätt varit handlingsförlamade. Inom den privata företagsverksamheten med dess ägarintressen har man varit oroande passiv och visat en tydlig ovilja till samverkan för att lösa problemen. Jag måste också säga att regeringen har varit olovligt passiv och inte försökt att ta fasta på de möjligheter som ändå förefunnits för samordning. Man har nöjt sig med att deltaga i en form av dialog. Man har förlitat sig på vad som i den politiska debatten brukar kallas ”självläkande krafter”. Jag skall inte här upprepa vad mina länskolleger redan har anfört i debatten, men jag vill säga att vi som lever och verkar i bruksbygder i dag känner stor oro för framtiden. Kan du tänka dig denna bygd utan jordbruk? Den devisen har säkert statsrådet haft som bakgrund i någon talarstol. Jag tror att vi skulle kunna göra om den. Vi i de industrialiserade bygderna kan inte acceptera att vår industri slås sönder. Vi hoppas att dagens debatt skall åstadkomma förståelse från statsmakternas sida för våra problem, även om det gäller ett av landets mest industrialiserade län. Västmanlands bruksorter har sina speciella problem. Västmanland har av tradition ett ensidigt näringsliv, ofta baserat på och beroende av enstaka större industrienheter. Under 1970-talet har vi som företräder länet här i riksdagen på olika sätt argumenterat i dessa frågor. Vi har utöver arbetet här i riksdagen medverkat vid uppvaktningen hos myndigheter och statsråd. Egentligen var vi ute i väldigt god tid. Jag törs nästan säga att vi var först på plan när det gällde att visa på den mellansvenska specialstålsindustrins problem. Vi såg tidigt trenden, och vi varnade för den. Redan i samband med Länsplanering 74 krävde vi en utredning av järnhanteringens framtid. Stålbranschrådet tillskrevs, men vi fick egentligen inte något gensvar. Så småningom gav emellertid vårt arbete ändå resultat. Centrala utredningar kom i gång. Jernkontoret gjorde en intern analys av specialstålet. Så småningom tillkom mer eller mindre offentliga utredningar, t.ex. 1977 års specialstålsutredningar. I sammanhanget bör kanske också nämnas det analysarbete som genomfördes av Arne Geijer. Hade man tagit större hänsyn till de här utredningarna och de tendensproblem som de i många fall visade på tror jag att vi i dag hade varit bättre rustade. Vi fick en borgerlig regering. Jag har redan sagt att jag tycker att den har nonchalerat de här frågorna. De kom så att säga i kläm vid sammanläggning då SSAB skapades. Statsmakterna vidtog inte de kraftfulla åtgärder som hade behövts. Arne Geijer fick inte fullfölja sitt uppdrag, utan man överlät åt ägarintressena att forma framtiden. Nu står vi i Bergslagen inför problemen. Vi ställer oss frågande, undrande, oroande: Hur kommer det att gå med våra gruvor? Hur kommer det att gå med specialoch handelsstålet? Med en fastare framförhållning hade situationen varit betydligt bättre. Låt mig i all enkelhet påminna statsrådet om våra debatter i gruvfrågorna, Nr 124 t.ex. om Bäckegruvan i Riddarhyttan. Redan då framstod det som Fredagen den nödvändigt med en samlad branschplan. Vi talade om den malmbaserade 18 april 1980 råvaran, vi kände oro för det skrotintresse som redan då hade börjat bli Resultatet av den dialogen oss emellan blev faktiskt inrättandet av en delegation för de mellansvenska gruvorna. Den är i dag en realitet. Man skall inte glömma bort att Bäckegruvan fick chansen att överleva. Har statsrådet någon kommentar till delegationens arbete? Kan det betyda att vii framtiden kan vidmakthålla en malmbaserad råvara till specialstålsindustrin? Delegationen har mig veterligt inte slutfört sitt arbete. Det framtida skrotbehovet har — rätt oroande — beräknats till en halv miljon ton. Kan vi förlita oss på enbart den här skrottillgången och möjligheten att köpa skrotet utomlands? Tror f. ö. statsrådet att vi i ett längre perspektiv kan känna oss trygga, om vi skall förlita oss på en skrotbaserad stålindustri utan att ha tillgång till en malmbaserad sådan? Jag har fått ett brev i min hand, som är ställt till industriministern med anledning av en uppvaktning den 26 mars i år och dagtecknat i Stockholm den 14 april. Det är ett intressant brev, som slutar med en hemställan i tre punkter. Låt mig nämna två av dem. Man hemställer 1. att regeringen måtte taga initiativ till snara och kraftfulla åtgärder för ytterligare strukturering av den svenska handelsstålsindustrin, 2. att genom åtgärder från regeringens sida Spännarhyttan förblir i drift. Brevet är undertecknat av två verkställande direktörer. Den ene är Folke Bengtsson vid Fagersta AB, den andre är Göran Ahlström vid Halmstads Järnverks AB. Låt mig också läsa en enda mening ur själva brevet, som innehåller intressanta ting: Vi ber nu att få framhålla att frågan gäller svensk järnhanterings framtida struktur och är i sin grund politisk. Här finns det faktiskt en överensstämmelse mellan ägarkapitalet och t.ex. socialdemokratin, men från olika utgångspunkter: den här frågan måste lösas politiskt. Jag vill därför fråga statsrådet: Vad är kommentaren till detta? Och, framför allt, vilken framförhållning planerar statsrådet?

Herr talman! Det finns så mycket riktigt och klokt och värdefullt i vad tidigare talare har sagt i den här frågan att det kanske hade sett snyggast ut i papperen, om jag hade sagt ungefär samma saker för att markera att även vi centerpartister i Västmanland har samma syn. Men jag avstår från det, för det är så naturligt att befolkningen på de berörda platserna känner en stor oro, det är så naturligt att vi alla i länet är medvetna om att något som vi trodde skulle bli ett värdefullt och starkt metallurgiskt centrum riskerar att inte kunna bli det, om inte korten sköts på rätt sätt av alla inblandade. I Jag är inte särskilt kunnig på det här området, men vi har hemma i länet en 133 näringslivskommitté, som har till första uppgift att studera hur man har det i näringslivet för att lära och för att om möjligt ge tips vidare. Så småningom, när man har vuxit sig starkare och kunnigare, skall man också kunna komma med goda förslag och vara med och styra utvecklingen litet grand. Vad jag framför allt känner inför kommitténs rapporteringar är ett stort mänskligt medlidande med människorna i de trakter som det är fråga om. Därnäst kommer frågan: Vad är att göra? De arbetare och tekniker som jobbar med de här sakerna är skickliga. Det går att framställa stål av mycket hög kvalitet. Men problemet ligger inte i Spännarhyttan, i Surahammar eller var hanteringen nu sker. Problemet ligger ju ute på världsmarknaden — dvs. att tillverka stålet går bra, och det är alla duktiga på, men att sälja det är en annan sak. Jag menar att det är väl snarare där, på säljsidan, som man skall försöka stötta upp verksamheten, för om staten pumpar in mer pengar eller om fackföreningarna och staten och företagen strukturerar om, så torde inte det svenska stålet bli så mycket mera lättsålt ute i världen. Det är som sagt önskvärt att man gör insatser på den sida där det är fråga om att placera stålet ute i världen. Och jag vill fråga industriministern: Har man gjort tillräckligt på det området för att visa att det svenska stålet verkligen biter? Har man utnyttjat möjligheterna att gå ut och försöka göra varubyten t.ex. — svenska stålprodukter mot olja eller andra värdefulla produkter utifrån världen? Här borde man verkligen kunna hitta leverantörer, om man går ut och söker på ett effektivt sätt, i länder som vill etablera nya industrier, i länder som vill börja med gruvdrift, i länder som på något vis vill industrialisera upp sig och kan lita på den svenska kunnigheten, kan lita på det svenska stålet och på de produkter som framställs av det. Här borde en grupp verkligt skickliga människor resa omkring och studera i vad mån vi har möjligheter att vara med på platsen där det händer någonting: att leverera dels material, dels färdigprodukter som passar in och behövs i just den verksamhet som bedrivs. Alltså: jag tror inte att den här hemmaverksamheten gör vårt stål nämnvärt billigare. Bättre blir det väl — det kan jag gärna säga — men det blir kanske inte mer attraktivt, utan vi måste gå ut i världen och söka upp de ställen där vi kan lägga leveranser av svenskt stål. Detta har jag föreslagit i motioner i början på 1970-talet när det gäller hela näringslivet — vi måste mer och mer inrikta oss på en uppsökande verksamhet. Och till min glädje har jag sett hur man så småningom — dock alltför långsamt enligt min mening — ökat ut personalen på handelssekreterarkontoren o.d. Men jag anser att denna verksamhet, inte bara för stålindustrin utan för hela landets näringsliv, bör ökas i mycket, mycket hög grad. Det skulle då hjälpa till även på stålsidan. Vill industriministern vara snäll och ge uttryck åt sin uppfattning om detta? Och för att haka på vad några av de tidigare talarna har sagt vill jag vidare fråga: Hurdan är beredskapen om man trots allt skulle få lov att dra ner verksamheten i de här aktuella områdena? Det finns någonting som heter etableringsdelegationen, och den skall syssla med sådant här. Har industriministern tillfälle att säga något om hur det fungerar på det området?

Herr talman! Statsrådet Åsling har i sitt svar på interpellationen och frågan berört situationen vid Surahammars Bruk och talat om kunderna.

Och det är särskilt om skrotförsörjningen som jag vill ställa en fråga. Skrot har ju en fördel som järnråvara framför malm — det går åt mindre energi att göra stål med skrot som råvara. Men det är inte bara för de svenska stålverken som detta gäller, utan det gäller överallt i världen. Och det gör att den internationella skrotmarknaden är ganska speciell. Det har sagts ifrån specialstålsföretagen att det föreligger risk för skrotbrist i landet. Man ser framför sig ett stort importbehov. Då är frågan om industriministern delar den uppfattningen, och det tycks han av svaret att döma göra. Man kanske har olika uppfattningar om hur stor skrotbristen blir, men att den blir betydande är man tydligen överens om. Då återstår frågan om det finns möjligheter att tillgodose importbehovet. Utvecklingen tyder ju på att det går att importera skrot i lågkonjunktur men att det kan visa sig vara väldigt besvärligt i en framtida högkonjunktur. Jag har erfarit att man till departementet lyckats knyta en skrotexpert, som sedan någon månad tillbaka biträder inom departementet i de här frågorna. Jag undrar om han har hunnit så långt i sitt arbete att han kunnat ge några synpunkter på möjligheten att över huvud taget klara skrotförsörjningen i framtiden med det importbehov som ser ut att föreligga.

Herr talman! Det förefaller som om vi i dag kan få en liten principdebatt om näringspolitiken i vad den avser järnoch stålhanteringen. Och det är självfallet bra att på det här sättet få tillfälle att ange färdriktningen för regeringens del och beskriva situationen i skilda avseenden. Jag skulle här först vilja ta upp det inlägg som Thure Jadestig gjorde, därför att det var av mer principiell karaktär. Han sade att det finns en brist på framtidstro i svenskt näringsliv som sätter sin prägel på också den här branschen. Jag tror att det är en förhastad slutsats. Just nu finns det en betydande framtidstro och investeringsvilja i näringslivet. Men självfallet sätter den förödande lågkonjunkturen, som man varit inne i, fortfarande sin prägel på denna bransch. Den internationella marknadssituationen, med en betydande överkapacitet i varje fall när det gäller handelsstålet, är naturligtvis också någonting som sätter sin prägel på dispositionerna. Men här i landet, med våra traditioner, har vi i någorlunda politisk enighet tagit beslut om att formera Svenskt Stål AB, en stor koncern för handelsstålet, vilket inneburit att strukturåtgärderna har kunnat konkretiseras och föras ut i verkligheten på ett helt annat sätt än i många andra stålproducerande länder. Bildandet av SSAB — och SSAB:s aktiviteter — sätter naturligtvis i hög grad sin prägel på branschen. Och en del av de problem som tas upp här är ju beroende av att riksdagen har fattat beslutet att bilda SSAB och starta den här stora strukturprocessen. Jag tror att man skall hålla det i minnet. Detta är dock ett positivt inslag, som är klart framtidsinriktat och inte tyder på någon bristande framtidstro. Man kan inte heller säga att den utformning av nya metallurgiska processer som skett inom svensk stålindustri är ett utslag av någon pessimism — tvärtom. Det är åtminstone tre parallella utvecklingslinjer som har utformats och som gör det möjligt att gå vidare med en helt ny teknologi inom metallurgin. Jag tycker också att man skall konstatera i det här sammanhanget att i varje fall delar av specialstålsbranschen f. n. upplever en mycket bra exportkonjunktur. Det finns alltså en hel del intressanta och positiva inslag i bilden. Jag vill också erinra Thure Jadestig och övriga debattdeltagare om att det var med den förra trepartiregeringens tillkomst som det här arbetet startade. En av mina första åtgärder var att starta specialstålsutredningen. Vi fick ägna ett stort arbete åt att bilda SSAB, med utgångspunkt i att två av de ingående företagen hade långtgående ekonomiska svårigheter. Jag tillkallade Arne Geijer som utredningsman när det gällde de mindre handelsstålverken, och jag kan försäkra Thure Jadestig att de tankar som den Geijerska utredningen framförde alltjämt lever och är av stort värde i det fortsatta arbetet. Jag bara beklagar att Arne Geijer är borta och inte själv kunde medverka i den fortsatta processen. Thure Jadestig tar också i sitt resonemang upp den skrivelse som vi har fått från Fagersta AB och Halmstads Järnverks AB och som naturligtvis får betraktas som en partsinlaga men som är intressant därför att den visar att branschen nu inser att här måste ske saker och ting. Vi har ju under årens lopp haft inte bara de här åberopade utredningarna, utan även ganska många överläggningar i frågan. Den fråga om skrotförsörjningen som Thure Jadestig och flera debattörer här berör och som tas upp i den åberopade skrivelsen är en följd av att SSAB planerar att lägga ned metallurgin i Domnarvet. Jag vill erinra kammarens ledamöter om vad jag har skrivit i SSAB-propositionen som riksdagen har godkänt och som jag har haft tillfälle att åberopa många gånger, nämligen att SSAB inte skall vidta sådana mått och steg i sin rörelse att det skapar väsentliga problem för de mindre handelsstålverken. Det här är en väsentlig utgångspunkt när vi nu fortlöpande överlägger om hur bl.a. skrotfrågan skall lösas. Jag kan också i det här sammanhanget notera att Jernkontorets ordförande Wilhelm Ekman har förklarat sig beredd att kalla stålverken till överläggningar om situationen på skrotmarknaden. Det händer alltså fortlöpande saker och ting. Och den omständigheten att det är en politisk fråga, som Thure Jadestig hävdar, kan inte undanskymma det faktum att vi har behov av att företagen ändå lägger en grund för de politiska besluten. Får jag sedan sammanfatta det mera principiella inslaget i den här debatten med att säga att man bör komma ihåg att det är två frågor som avser situationen i Spännarhyttan och Surahammar. För det första gäller det sysselsättningsfrågorna. Jag vill vid det här tillfället klart ha sagt att ägarna, företaget, har ett avgörande ansvar för sysselsättningen på orten om man nödgas vidta vissa strukturella förändringar — en omläggning av produktionen. Jag tror mig också ha försäkringar från ägarföretaget att man skall göra allt man kan — och det bör med tanke på den koncern det rör sig om vara åtskilligt — för att under alla förhållanden se till att sysselsättningen på orterna klaras under en omställning. För det andra bör det slås fast i sammanhanget att utvecklingen i branschen som helhet nu är inne i ett avgörande skede förhandlingsoch utredningsmässigt. Jag har många gånger sagt, bl.a. i samband med uppvaktningar — och det borde inte vara någon hemlighet för dagens frågeställare, som anklagar mig för att det inte har hänt någonting — att jag har utfäst mig att till försommaren ha klarat ut regeringens ståndpunkt i de här frågorna. Jag räknar nämligen med att det utredningsoch förhandlingsarbete som pågår och har pågått under lång tid då skall ge ett klart resultat. Det kan inte vara någon överraskning-—i varje fall borde frågeställarna ha kunnat samråda med facken på sina hemorter och få klart besked om det tidsschema som gäller. Får jag sedan gå in på de enskilda inläggen. Hans Petersson odlar ju myten om att det inte kommit något klart besked, trots att vi alltså till både företagen och facken och i tidigare debatter här i riksdagen sagt hur förhandlingsmönstret är. Hans Petersson kräver att vi skall gå in i verksamheten, att vi skall släppa fram nya processer och att vi över huvud taget skall gå in och föreskriva vad företagen skall göra. Jag tror inte att det är denna modell som vi skall använda, om vi vill nå effekt med insatserna. Om vi verkligen vill att den inneboende utvecklingskraften i svensk ståloch järnindustri skall komma till sin rätt, bör vi inte gå in med pekpinnar och föreskriva vad företagen skall göra. Det är kort sagt helt orealistiska påståenden och krav Hans Petersson här framför. Karl-Gustaf Mathsson delar Hans Peterssons uppfattning att det är ett intetsägande svar som de har fått. När han säger detta bortser han helt från det handlingsschema som jag tidigare redogjort för. Karl-Gustaf Mathsson talade om behovet av en samlande lösning. Det är ett begrepp som jag har mött många gånger från denna talarstol. Men när man går in och analyserar vad sådana begrepp som samlande lösningar och översiktliga planer innebär visar det sig att det i allmänhet rör sig om ingenting. Bristen på konkreta alternativ döljs ofta bakom kravet på samlande lösningar. Det vore bättre att vi vid detta tillfälle gick in i en mera konkret debatt. Får jag till Karl-Gustaf Mathsson också säga att övriga verk inte har visat ett kommersiellt eller tekniskt intresse för den metallurgi som Spännarhyttan har, för den råjärnsförsörjning som Spännarhyttan har offererat dem. Jag är övertygad om att erbjudandet inte bara har gällt ett delägarskap utan att det också har förekommit diskussioner om skilda former av gemensamma arrangemang, typ långsiktiga leveransavtal. Men uppenbarligen har övriga företag inte haft intresse av detta. Självfallet kan vi inte genom politiska beslut tvinga företag att träffa leveransavtal som de inte upplever som kommersiellt riktiga. Övriga anföranden i denna debatt ber jag att få återkomma till i mitt nästa inlägg.

Herr talman! Industriministern beskyller oss för att krypa bakom sådana allmänna formuleringar som konkreta alternativ och säger att detta visar att vi inte har några alternativ. Det är väl ändå att ropa: Ta fast tjuven! Det är ju industriministern som inte presenterar något förslag. Han säger bara att han inte nu är beredd att göra någonting och att han möjligen till sommaren skall överväga om det är nödvändigt med några åtgärder från regeringens sida. Han hänvisar i det sammanhanget till att han tror på ägaransvaret. ASEA är en stor koncern, och den ordnar säkert detta, säger industriministern. Men vad gör industriministern om det går som det brukar i sådana här sammanhang, dvs. att människorna ställs utanför grindarna? Även industriministern måste ju hålla med om att det är det vanligaste resultatet. De fall är ganska få där ett företag har tagit det sociala ansvaret för en bygd, för de anställda och för framtiden. Företagen har i första hand ansvaret för profiten. Det är deras jobb att ansvara för denna, och längre sträcker sig inte deras tankar. Industriministern säger att vi inte har några konkreta alternativ att komma med. Det är möjligt att han inte räknar det förslag som jag framförde som ett alternativ, men då bör vi ta en diskussion kring det. Jag föreslog åtgärder i fyra steg utifrån min enkla ståndpunkt och mina erfarenheter av att leva i en bruksbygd och av att försöka hänga med i vad som händer inom stålindustrin. Mitt förslag är ett mycket mera konkret alternativ än vad Nils Åsling presenterade genom att säga: Vi väntar och tror. Herr talman! Det är industriminister Åsling som inte är konkret. Jag tycker att vi nu skall ta en debatt om vad som möjligen kan göras, i stället för att beskylla varandra för att vara passiva.
Herr talman! Industriministern underströk i början av sitt anförande att han var glad över att i denna debatt få möjlighet att ange regeringens färdriktning när det gäller stålindustripolitiken. Men jag är fortfarande mycket frågande inför vad denna färdriktning innebär. Jag kan inte tolka industriminister Åslings svar på annorlunda sätt än att den innebär att han fortfarande överlåter åt varje enskilt företag att avgöra hur framtiden skall te sig för svensk stålindustri, trots att vi på så många områden har fått belägg för Nr 124 att den doktrinen inte håller. Fredagen den Det förvånar mig också att industriministern hänvisar oss som har 18 april 1980 interpellerat och frågat till att tala med fackföreningarna. Jag skulle vilja klara besked? Varför lyssnar inte industriministern på fackföreningarna när de gör sina uppvaktningar och lämnar konkreta förslag till åtgärder? Nog finns det anledning att se denna grupp som experter också i denna fråga. Vid en uppvaktning hos industriministern för bara någon vecka sedan överlämnades ett konkret förslag och ett krav att regeringen skall tillsätta en neutral utredningsman för att se över denna fråga och få fram just en samlad lösning. En samlad lösning innebär ju att man fångar in hela stålindustrins problematik, med alla kringliggande problem. Man får ingen samlad lösning om varje företag efter sitt gottfinnande och efter sitt snäva synsätt skall se på problemen.

Herr talman! Det kändes på något sätt tryggt när statsrådet sade att Arne Geijers anda svävar över departementet och att vi kan förlita oss på att man arbetar med dessa frågor i den riktning som han angivit. Jag hoppas verkligen att så är fallet. När det gäller SSAB har vi aldrig sett det som att det skulle råda något konkurrensförhållande, inte ens från den mellansvenska regionens horisont. Vi har sett SSAB som ett komplement och en nödvändighet för att vi skall kunna bibehålla de mellansvenska näringsgrenarna. Vad vi har kritiserat är ju de frikostiga ekonomiska avlösningssystem som användes och som i mycket hög grad gynnade ägarintressena. Hade man följt den socialdemokratiska inriktningen hade man haft många sköna miljoner som man kunnat använda nu. Frågan om skrotmarknaden tycker jag faktiskt att statsrådet inte tar tillräckligt allvarligt på. Jag skulle vilja ställa frågan: Har statsrådet någon analys av hur situationen är på den marknad som vi i mycket hög grad förlitar oss på, nämligen USA-marknaden? Kan vi lita på att vi kan fortsätta att som nu göra inköp av skrot därifrån? Det råder en optimism och en investeringsvilja inom svensk järnhantering, sade statsrådet. Det är klart att ett fastläggande av energipolitiken i dag stimulerar våra energikrävande industrier att ha något större framtidstro än de har haft tidigare. I det avseendet är det ju mycket glädjande. Men brevet från två ledande industrimän inom svensk järnhantering intresserar nog statsrådet i hög grad — kanske mer än ett brev från den fackliga rörelsens sida. Det intressanta är att de kräver en politisk lösning. Då säger statsrådet att vi emellertid också måste se vilken inriktning företagen har och ställa krav på den. Men är det egentligen inte tvärtom, herr statsråd, nämligen så att statsrådet skall agera på sådant sätt att svenskt näringsliv och svensk företagsamhet stimuleras att gå i den riktning som samhället önskar? Vi får inte vara så negativa. 139 De utredningar som fanns när statsrådet tillträdde och den utvärdering som Arne Geijer på statsrådets inrådan gjorde borde i dag inte ligga i arkivet, utan de borde kunna utnyttjas som underlag för åtgärder som i hög grad skulle kunna gynna den industriella utvecklingen. Det fanns en hel del gemensamt i de här utredningarna. Där trodde man nämligen på Bergslagens möjligheter att klara hemmamarknaden och konkurrensen. Men man sade också ganska enstämmigt att detta kunde ske endast under förutsättning att vissa villkor uppfylldes, och dessa gällde strukturen, marknaden och produktionsinriktningen. Ett annat gemensamt drag i de här utredningarna var att man pekade på nackdelarna med att bara väga in de företagsekonomiska bedömningarna och inte de samhällsekonomiska. Jag tycker att statsrådet i sitt agerande i alltför hög grad koncentrerar sitt intresse på de företagsekonomiska aspekterna och ytterst sällan vill väga in de samhällsekonomiska. Om inte statsrådet nu agerar och medverkar till att lösa frågan om Spännarhyttan, vilka samhällsekonomiska konsekvenser får detta? Jag vill i det sammanhanget ställa den konkreta och just nu viktiga frågan till statsrådet: Ämnar statsrådet verka för och medverka till att vi får en positiv lösning på frågan om Spännarhyttan? Det är av avgörande samhällsekonomisk betydelse att vi får behålla den metallurgiska verksamhet som där bedrivs.

Herr talman! Jag vill till att börja med säga till Anders Gernandt att det naturligtvis är exportmarknaden som i hög grad bestämmer utvecklingen inom svensk specialstålsindustri. Jag tycker att vad som på det området har skett under senare år är klart positivt. Jag tillsatte förre statssekreteraren i industridepartementet att utreda specialstålsindustrin redan vintern 1976-1977, och det ledde till att vi så småningom startade specialstålsdelegationen. Även om specialstålsdelegationen fick ett begränsat inflytande över strukturförändringarna, så initierades genom den Hagströmska utredningen och genom specialstålsdelegationen en strukturanpassning inom specialstålsindustrin med ett fortlöpande produktutbyte, med specialisering, med teknisk utveckling etc. Detta har varit mycket välgörande för specialstålsindustrins marknadsposition internationellt sett. När det gäller handelsstålet är situationen en annan, eftersom ju handelsstålet i allt väsentligt är producerat för hemmamarknaden. Även om en betydande export förekommer, är den av mera marginell betydelse. Etableringsdelegationen är naturligtvis till nytta i det här sammanhanget, eftersom den är det instrument vi har för att hålla en fortlöpande kontakt med de större företagen, men den har kanske inte varit verksam speciellt inom den här branschen. Får jag så till Karl Björzén säga att skrotbristen naturligtvis är ett problem. Vi har inom industridepartementet diskuterat detta under lång tid och följer spänt vad som händer på det här området. Jag sade tidigare att vi tycker det är bra att Jernkontorets ordförande nu går in i reella förhandlingar om skrotförsörjningen med de berörda verken. Vi tycker att det i hög grad är någonting som företagen själva utifrån sina rent kommersiella och tekniska förutsättningar noga måste analysera och bevaka, därför att den internationella skrotmarknaden i framtiden uppenbarligen kommer att få en prisutveckling som inte är positiv. Dessutom är den ju i hög grad nyckfull med tanke på konjunkturen etc. Men här måste företagen själva ange färdriktningen, innan regeringen genom näringspolitiska åtgärder ger sig in på frågan. Hans Petersson och Karl-Gustaf Mathsson upprepade att de vill att det skall ske någonting nu alldeles oberoende av att t.ex. SSAB ännu inte har lagt fram sin av riksdagen beställda utredning om ett mediumverk i Luleå. Jag vill fråga herrar Hans Petersson och Karl-Gustaf Mathsson: Innebär detta att ni anser att frågan om ett mediumverk i Luleå är helt ointressant för utvecklingen inom svensk stålindustri, eftersom ni nu på detta sätt är beredda att springa ifrån en riksdagsbeställning genom era ganska orealistiska krav på att det här skall komma samlande grepp och översiktliga planer, innan man har alla komponenter på plats? Innebär det att oppositionen har ändrat inställning beträffande mediumverket i Luleå? Jag måste avvakta SSAB:s utredningsarbete för att ha ett komplett beslutsunderlag. Mediumverket avgör i hög grad SSAB:s framtida inriktning och hur relationerna till de mindre handelsstålverken skall utformas. I realiteten utlöser det aktiviteter som gäller hela området. Skall vi föra en meningsfull debatt måste vi beakta vad det hela rör sig om: att detta är slutfasen i ett omfattande utredningsarbete och att besluten måste ha ett ordentligt underlag. Karl-Gustaf Mathsson sade att jag överlåter på företagen själva att avgöra utvecklingen. Naturligtvis gör jag detta. Företagen är ju den rationella enheten för företagsekonomiska, kommersiella och tekniska beslut. Som när det gäller skrotfrågan måste företagen själva ange hur de tänker klara sin råjärnsförsörjning, innan man kan ange den näringspolitiska färdriktningen. Det är inte staten som här går in med pekpinnar. Det skulle innebära att staten i realiteten tar över alla företag i den här branschen. Kanske är det detta som Karl-Gustaf Mathsson är ute efter och kanske är det detta som döljer sig bakom den s.k. samlande lösningen: att staten redan nu rätt okritiskt skulle gå ut och säga att den övertar det hela. Hur den strukturförändringen skulle kunna utformas är ju en annan fråga. Thure Jadestig sade i sitt inlägg att ägarintressena i SSAB blev favoriserade vid uppgörelsen. Det där är en socialdemokratisk myt som har odlats med en viss envishet. Jag kan inte påstå att det finns något belägg för detta. Det finns t.ex. inte något belägg i näringsutskottets betänkande. Vad socialdemokraterna när det begav sig krävde var en ökning av det statliga ägarengagemanget i SSAB, dvs. man ville att de enskilda intressenterna skulle slippa undan med ett mindre ansvar för den strukturförändring i branschen för vilken de, enligt min uppfattning, måste ta sin beskärda del av ansvaret. Detta var den socialdemokratiska linjen. Skrotmarknaden har jag redan berört. Här avvaktar vi alltså branschens ställingstagande och följer frågan med spänt intresse. Thure Jadestig sade att den nya energipolitiken har åstadkommit en ökning av aktiviteten inom näringslivet. Så förhåller det sig inte. När SSAB gjorde sin stora företagsenkät i februari mitt uppe i folkomröstningskampanjen noterade man ju, enligt enkäten, att näringslivet redan då var rätt optimistiskt beträffande investeringsaktiviteten. De nya metallurgiprocesser som vi har utvecklat här i landet är närmast inriktade på ett samhälle med en helt annan energipolitik, mycket mer inställd på resurshushållning och sparande, än den traditionella metallurgin. Jag tror att man i branschen redan har klart för sig att den energipolitik vi skall ha i framtiden är en som i hög grad syftar till energihushållning och att man inrättar sig därefter. Det innebär att energipolitiken kanske inte har den avgörande roll för branschens investeringsaktivitet som man skulle tro. Thure Jadestig säger att vi inte borde låta utredningarna ligga i arkivet. Det gör de inte. Det är ett viktigt beslutsunderlag, alltifrån den första utredning som vi föranstaltade om, specialstålutredningen, till den Geijerska utredningen. Det är ett väsentligt erfarenhetsmaterial, som ligger i botten när vi nu successivt fattar beslut i de här frågorna. Avslutningsvis frågade Thure Jadestig om jag är beredd att agera i fallet Spännarhyttan, underförstått garantera sysselsättningen där, eller om jag skulle kunna medverka till en positiv lösning där. Ja, självfallet. Jag har följt utvecklingen i Spännarhyttan ganska nära under tämligen lång tid. Jag har fortlöpande haft samtal med ägarföretagen och andra som har intresse av Spännarhyttan, med facket, med kommunerna, med länsmyndigheterna. Naturligtvis är jag angelägen om att sysselsättningen i Spännarhyttan skall kunna klaras. Den skrivelse som åberopats här tidigare från SKF till gruvdelegationen om möjligheten att konvertera hyttan i Spännarhyttan till en ny råjärnsmetod är också intressant, och vi har studerat det förslaget. Jag vet att ägarna också har ett intresse av att noga studera de här möjligheterna. Det gör att Spännarhyttan kan ha en framtid som råjärnsproducent, och ingen skulle vara gladare än jag om det är möjligt. Om det inte är möjligt anser jag mig ha försäkring om att den ansvariga företagsgruppen är beredd att se till att annan sysselsättning kommer orten till del.

Herr talman! Jag har full förståelse för att statsrådet Åsling gärna ser att företagen själva utreder, förhandlar och försöker komma fram till lämpliga lösningar och att det är den rätta vägen att de får försöka komma så långt de kan innan departementet inkopplas för att eventuellt hjälpa till. Men när jag tog upp frågan om den internationella skrotmarknaden gjorde jag det därför att det är någonting som ligger litet över den egna branschens problem. Vi har motsvarande problem på skogsindustrisidan. Vi är bekymrade för att våra massafabriker har brist på råvara och blir alltför beroende av import. Man kan skymta en framtid när även den svenska stålindustrin blir beroende av import, och det beroendet kan bli mycket besvärande. Då är man inne på en del av det problem som är av övergripande karaktär, av rikskaraktär. Min fråga var närmast om den bilden börjar klarna Nr 124 och om det finns skäl för statsrådet att markera detta för industrins Fredagen den företrädare, om man bör göra extra insatser för att gemensamt komma fram 1g april 1980 till en vettig lösning.

Herr talman! Jag ber att kort få återkomma till de två huvudpunkterna i mitt lilla anförande tidigare.

Kostnaden för att ha sådana här uppsökande representanter ute i världen understiger säkert kostnaderna för de stora lokala satsningar som vi gör i Sverige — och ändå inte får ut våra produkter. Jag vill gärna att industriministern är vänlig och ger sin syn på frågan om uppsökande verksamhet, inte bara för stålmarknaden utan även för övriga produkter. Det svenska handelsstålet är ju för sin leverans till svenska tillverkare så beroende av att dessa också får avsättning för sina produkter. Den andra punkten gällde vad etableringsdelegationen gör och vad den har för instruktioner i vad avser att klara sysselsättningen på de aktuella orterna.

Herr talman! Industriministern sade tidigare att Hans Peterssons modeller var ingenting att lita till. De innebär pekpinnar till industrin osv.. och det är inte bra. Industriministern sade vidare att beträffande skrotet får de privatägda företagen och SSAB tillsammans överväga vad som skall hända. Men det är just sådana pekpinnar som jag tycker är nödvändiga från 143 industriministerns sida. Hur ser industriministern på detta? Vad är nödvändigt för framtidens stålindustri? Kan vi acceptera att de privata företagen i kamp med varandra, i slagsmål om en krympande skrotmarknad, pressar upp priserna och omöjliggör en rimlig utveckling? Kan vi acceptera att bli beroende av skrot på ett sätt som gör det svårt att — om vi nu helt förlorar skrotmarknaden — gå över till malmbaserad specialstålsproduktion? Det är som sagt sådana pekpinnar jag tycker är nödvändiga. Det är ingenting orimligt i att kräva det av en industriminister. Men jag förstår nu att den här debatten är mer eller mindre avförd och att vi inte kommer att få några ytterligare besked när det gäller Spännarhyttan eller Norberg. Det är alldeles klart. När det gäller mediumvalsverk i Luleå så är vi positivt inställda. Vi säger i vår motion att i Luleå måste råstålsframställningen inriktas på att försörja en utbyggd framställning av valsade produkter. Det tycker jag är klartext. Hela den svenska stålindustrin kommer naturligtvis att behandlas i debatten om gruvoch stålindustrin, som jag antar att vi får den 8 maj. Men det hade varit bra om vi i dag kunnat få några vidare besked av Nils Åsling om hur det skall gå med Spännarhyttan och med de mellansvenska orterna. På de platserna är både ståloch gruvindustrin direkt berörda av vad som händer med Spännarhyttan. Jag vill föra fram några ganska enkla förslag till fyra åtgärder. Den första åtgärden är att bestämma sig för att rädda Spännarhyttan och Surahammars Bruk, som har relativt moderna anläggningartrots att det har kommit nya och modernare tekniker som vi måste investera i. Man har där också påbörjat ett kraftverksbygge. Som en andra åtgärd bör man ta reda på hur det blir med specialstålsindustrin och de mindre järnbruken. Såsom i varje fall jag har läst ut av det underlag för åtgärder som kommit fram när det gäller olika sätt att rädda Spännarhyttan kan den åtgärden få återverkan på andra orter genom att man kan tänka sig leveranser dit från i dag befintliga ugnar — jag tänker på martinugnar som finns i Boxholm, Hallstahammar osv. Det måste vara industriministerns ansvar att ta ett grepp över hela den uppgiften och att till arbetare och kommuner i de mellansvenska stålbygderna säga: Nu skall vi se till att vi får behålla jobben, och kan vi inte göra det i en föråldrad och helt omöjlig anläggning, får vi ordna det på annat sätt. Som en tredje åtgärd — som jag nämnde tidigare — bör man se till att vi inte blir beroende av skrotet, utan att svensk stålindustri i framtiden blir malmbaserad i större utsträckning än nu. Som det nu ser ut, i alla fall i de planer som jag sett, räknar man med att skrotimporten måste åttafaldigas under första delen av 1980-talet. Jag tror de siffror som har presenterats är riktiga. Och som en fjärde åtgärd — men det är möjligt att det kommer ett förslag till den 8 maj, när kammarens ledamöter bl.a. skall diskutera vår motion om den framtida inriktningen av svensk ståloch gruvindustri — bör man lägga fram förslag och planer i fråga om hur man skall kunna utnyttja den nya teknik som har kommit fram. Det vore synd om svensk teknik, som enligt de samstämmiga rapporter som jag har kunnat tillägna mig påstås vara så framgångsrik, i första hand skulle komma till användning utomlands, medan vi här hemma samtidigt blir beroende av tillgången på skrot.
Herr talman! Som svar på en fråga av Nils Åsling vill jag först deklarera att jag stöder projektet om ett mediumverk i Luleå. Det har ju inte med den här frågan att göra, men det ena goda får inte förskjuta det andra. När vi nu kräver en samlad lösning gör vi detta därför att vi anser det vara nödvändigt att fånga in och samla alla problem som det gäller. Skälen därför har jag redovisat i mitt första anförande. Så till frågan om sysselsättningen. Industriministern säger att ägarna har hela avgörandet när det gäller sysselsättningen, men jag vill fråga honom hur han så helt vågar förlita sig på deras möjligheter. Dagens debatt handlar ju om att den stora koncern som äger Surahammars Bruks AB — ASEA -— säger sig inte längre ensam orka bära ansvaret för specialstålsindustrin, utan ropar högt på hjälp från staten för att få någon som är beredd att ta hand om samordningsfrågorna. Slutligen har jag noterat — och jag hoppas att jag hörde rätt — att statsrådet Åsling har utlovat åtgärder angående Spännarhyttan. Därmed har han också lovat att sysselsättningen i Norberg och Surahammar kommer att tryggas.

Herr talman! Får jag till både Karl Björzén och Hans Petersson i Hallstahammar apropå skrotet säga att det inte är utan anledning som de svenska stålproducenterna, järnbruken, har ett gemensamt inköpsorgan för sin skrotförsörjning. Branschen har därmed också markerat sitt kollektiva ansvar. Det är inte mer än en rimlig begäran av industridepartementet och mig att de då också är beslutföra när det gäller både att se till hur den internationella skrotmarknaden utvecklas och när det gäller att sätta den egna skrotförsörjningen i relation till möjligheterna att få råstålsförsörjning i svenska verk. Det är också det ställningstagandet från de svenska verken som vi väntar oss. Jag kan hålla med Karl Björzén om att det är ovisst hur den internationella skrotmarknaden kommer att utvecklas. Det återverkar ju på den svenska solidariska prispolitiken. Ett beslut om ökad import innebär med all sannolikhet en ökad kostnad för de svenska bruken. Det drabbar alltså hela branschen. Det borde vara en anledning för branschen att här ta sig samman och noga överväga hur man vill ha det i framtiden. Det är inget ansvar som man genom politiska beslut kan lasta av de olika företagen — jag vill betona det. Får jag till Anders Gernandt säga att specialstålsdelegationen under de två år den verkade inte hade till uppgift att gå ut och göra aktiva exportinsatser. Vad jag menade var att den Hagströmska utredningens, specialstålsdelegationens och industridepartementets agerande tillsammans provocerade produktutbyten, viss strukturrationalisering och viss effektivisering av ganska betydande omfattning i specialstålsindustrin, vilket har stärkt den svenska specialstålsindustrins position på världsmarknaden. När det gäller marknadsorganisationen har de svenska specialstålsföretagen en synnerligen väl utbyggd organisation, och där behöver samhället inte inskrida. I övrigt har vi självfallet det sedvanliga exportstödet, som också står specialstålsföretagen till buds. Etableringsdelegationen har, som jag antydde, till uppgift att hålla kontakt med de 150 största svenska företagen i etableringsfrågor. Självfallet innebär det att etableringsdelegationen, när ett företag drar ner sin aktivitet på en ort, också är det operativa instrument som industridepartementet har för att ta upp en diskussion med företagen om alternativ sysselsättning och alternativ etablering. Karl-Gustaf Mathsson återkom och talade om den samlande lösningen. Jag hoppas att vi under våren skall få klart för oss vad den samlande lösningen —den översiktliga planeringen — egentligen innebär, så att inte svenska folket får intryck av att detta är den dimridå som socialdemokratin lägger ut för att dölja bristen på konkreta handlingsalternativ. Det går liksom inte att vilja allt, att inte ha mod och kurage att bestämma sig för färdriktningen. Det går inte att vilja ha både ett mediumverk för 1,2 miljarder i Luleå och samtidigt slå vakt om de mindre handelsstålsföretagen. Man måste bestämma vägen, och det är vi från regeringens sida beredda att göra under försommaren. Det räcker alltså inte med att på det här sättet tala om samlande lösningar. När det gäller situationen i Spännarhyttan är det en missuppfattning om Karl-Gustaf Mathsson tror att jag förlitar mig på företaget. Jag hart.o.m. sagt att jag kräver att ASEA-gruppen gör sitt yttersta för att — i händelse man där måste förändra produktionen — säkra sysselsättningen på orten. Jag har dessutom sagt att jag anser mig ha ganska långtgående utfästelser för att företaget är berett att svara upp mot det krav som samhället ställer i sådana sammanhang.
Herr talman! Det senaste inlägget av industriministern tycker jag ganska bra illustrerar ställningarna i den här debatten. Han säger att det inte går att ha sådan här verksamhet både på det ena och på det andra stället. Nej, naturligtvis finns det vissa begränsningar. Men det är just därför man måste ta det här greppet från statsmakternas sida och föreslå olika åtgärder som kan vara till ledning och som kan rädda jobben på de olika orterna. Vi kan ju inte överlämna det ansvaret helt åt privatkapitalet. Men det är det industriministern säger att man skall göra. Det skall inte vara några politiska beslut, utan detta skall de aktuella företagen sköta. Ja, tacka för att det ser ut som det gör ute i bygderna. Nej, industriministern, här ligger den direkta skiljelinjen mellan industriministern och mig. Jag menar att vi är här i riksdagen för att försöka ta ett ansvar för en planering av hur framtiden skall se ut för människorna. Industriministern vill att det skall företagen sköta själva.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig vilka kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som kommer att vidtas för att förbättra förhållandena för de tusentals tågpendlarna mellan Uppsala och Stockholm. Trängsel på kollektiva kommunikationsmedel liksom på infarterna är i högtrafik en vanlig företeelse i storstadsområden. För järnvägens del har situationen försvårats genom att den i och för sig glädjande ökningen av persontrafiken medfört vagnbrist. Denna har i vissa fall lett till större trängsel och mindre bekvämlighet på tågen. Därtill kommer att tågen varit mer än vanligt försenade under en tid — bl.a. till följd av många lokskador. Trafiken mellan Stockholm och Uppsala liksom annan trafik har drabbats av dessa problem. som nu levereras. I avvaktan på att vagnbristen skall hävas har SJ valt att i första hand sätta in de sämre vagnar som måste användas på sträckor med relativt korta restider. Jag förutsätter att de åtgärder som SJ vidtar och leveranserna av de nya loken och vagnarna kommer att minska förseningarna och successivt höja vagnarnas standard och tågens kapacitet. Det kommer även trafiken på sträckan Uppsala-Stockholm till del.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Enligt senaste folkräkningen 1975 pendlade närmare 5 000 människor från Uppsala kommun till Storstockholm, och över 1000 var inpendlare från Stockholm till Uppsala. Vi hade alltså i mitten av 1970-talet omkring 6 000 som pendlade mellan Uppsala och Stockholm. I dag är antalet sannolikt betydligt högre. Huvuddelen av alla som pendlar använder sig av tågförbindelserna. Det är därför mycket viktigt att denna pendeltrafik fungerar bra. Tyvärr — och det har kommunikationsministern varit inne på — har under de senaste åren tågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm tidvis drabbats av störningar. Förliden vinter har förseningar förekommit, även om det i sanningens namn skall sägas att det skett i betydligt mindre utsträckning än förra vintern. Fortfarande har dock många passagerare inte fått sittplats vid högtrafik. Eftersom det är en lång resa blir detta ett besvärligt problem. Vagnstandarden har också delvis försämrats. Kommunikationsministern är medveten om dessa problem. Det framgår klart av frågesvaret till mig. Statsrådet säger att en särskild utredning inom SJ studerar vilka åtgärder som skall vidtas för att komma till rätta med problemen. Statsrådet förutsätter också att SJ skall vidta åtgärder, så att förseningarna minskas och vagnstandarden samt tågens kapacitet successivt höjs. Detta bör, menar statsrådet, komma trafiken mellan Uppsala och Stockholm till del. För drygt ett år sedan hade jag en debatt med statsrådets företrädare i ämbetet, Anitha Bondestam, angående pendeltrafiken mellan Uppsala och Stockholm. Av den debatten kunde slutsatsen dras, att leveransen av de 150 nya personvagnar som SJ då beställt indirekt kunde förbättra situationen också för pendeltrafiken mellan Uppsala och Stockholm. Ulf Adelsohn är inne på liknande tankar. Det kommer att bli en förbättring när nya lok och vagnar levereras, säger han. Den fråga som säkert alla Uppsalapendlare nu ställer sig är dock: När kommer detta att ske? Jag vore tacksam för att få svar av statsrådet också på den frågan!

Herr talman! Det är riktigt som herr Ullenhag säger, att det är trångt och att det inte alltid går att få sittplats. Trängseln beror på att det nu är fler passagerare — det är alltså inte färre vagnar. Ungefär 4 000 personer pendlar mellan Uppsala och Stockholm med tåg. Det skulle bli orimligt dyrt om alla skulle ha sittplatser t.o.m. under värsta rusningstid, som man kan säga är koncentrerad till en kvart i Storstockholmsområdet. Vi har bett transportrådets chef, herr Norrbom, att tillsammans med berörda parter se över vad man kan göra för att försöka sprida högtrafikstiden, t.ex. genom att skjuta arbetstiderna något. Det kan möjligen innebära en förbättring. Men det är helt klart att det som har störst betydelse är fler vagnar. Jag tror att Jörgen Ullenhag känner till att vi har problem med de nya vagnarna — man ville från arbetarskyddssynpunkt inte godkänna dem. Detta kan jag förstå av många skäl. Det var t.ex. inte mer än 30 cm utrymme mellan vagnarna för den som skulle koppla. Nu gör man vissa korrigeringar och ökar antalet centimeter ganska betydligt. Jag tror att utrymmet för personalen totalt sett ökas med mer än 10 cm. Man håller nu på att slutföra dessa diskussioner och räknar med att kunna få ett godkännande av arbetarskyddsstyrelsen i maj. Det betyder att de vagnar som finns kan sättas i trafik. Det betyder också att vi kommer att leverera ett par tre vagnar per månad. Jag kan inte säga hur fort de kommer att sättas in på just linjen Uppsala-Stockholm, men det är klart att man överallt där det är särskilt trångt skall sätta in vagnar först. Jag kan säga att det alltså fr.o.m. maj blir bättre, och sedan kommer det att successivt bli bättre för varje månad som går. Jag kan för dagen tyvärr inte ange någon exakt tidsram.
Herr talman! Jag tackar statsrådet också för de här kompletterande upplysningarna. Jag konstaterar att statsrådet har visat intresse för att den nuvarande situationen för dem som tågpendlar mellan Uppsala och Stockholm skall förbättras. Jag hoppas att det intresset skall komma att hålla i sig. Välkommen, herr kommunikationsminister, på en resa i högtrafik med Uppsalapendeln! Granskogen står inte lika tät mellan Stockholm och Uppsala som utefter inlandsbanan i Värmland, men resan har mycket att ge — i alla fall om man får sittplats. Det vore ju synd om det skulle gå så med tågresenärerna mellan Uppsala och Stockholm som signaturen ”Herr Talman” fruktar i Upsala Nya Tidning den 8 april i år. Det gäller alltså inte denna kammares talman, herr talman, utan signaturen ”Herr Talman” i Upsala Nya Tidning. Så här säger han om pendeltrafiken mellan Uppsala och Stockholm: Vi ogillar så de vagnar som är fossila! Tänk själv — vi kan börja bila!”
Herr talman! Det är i och för sig mycket intressant att åka mellan Uppsala och Stockholm, Jag lovar att de problem som finns på inlandsbanan i varje fall inte består i att man inte får sittplats — det kan man få där. Å andra sidan är resan med inlandsbanan så betydligt mycket längre än resan mellan Uppsala och Stockholm att jag tror att jag, vältränad som jag är, skulle klara avattstå hela resan. Är det ont om plats lovar jag att jag skall stå, så att någon annan får sitta på min plats.
Herr talman! Även om resan tar tre kvart, om tåget inte är försenat, så känns det betydligt längre om man får stå. Men jag tror att Uppsalapendlarna tacksamt noterar herr Adelsohns löfte på denna punkt.

Herr talman! Margareta Andrén har, mot bakgrund av att omfattningen av icke räntabla kostnader vid flyttning av inrikesflyget till Arlanda resp. fortsatt inrikesflyg på Bromma är en omdiskuterad fråga, frågat mig dels hur stor skillnaden är mellan det ekonomiska nettoutfallet för de båda framtida lokaliseringarna av inrikesflyget i Stockholm och hur stora de delposter är som främst påverkar detta nettoutfall, dels om underlaget för regeringens kostnadsberäkningar kommer att offentliggöras före regeringens ställningstagande. Kostnadsberäkningar har gjorts av ett flertal utredningar och av luftfartsverket inom ramen för verkets arbete med dispositionsplanerna för Bromma och Arlanda flygplatser. Vidare har material om de kostnadsmässiga konsekvenserna på kort sikt av en utflyttning av Linjeflygs verksamhet till Arlanda redovisats av både Linjeflyg och luftfartsverket. Under ärendets fleråriga handläggning har synpunkter även i kostnadsfrågan kommit fram från remissinstanser och andra berörda. Detta material, som självfallet kommer att granskas noga i departementet, är redan i dag tillgängligt. En utflyttning av LIN:s verksamhet till Arlanda bedöms kräva i omedelbara investeringar ca 150 milj.kr. Det gäller bl.a. investeringar på flygplatsen för ca 25 milj.kr. och en hangar för Linjeflyg om ca 100 milj.kr. För att samlokalisera inrikestrafiken i en byggnad krävs också en utökning och anpassning av tillgängliga utrymmen. Det kan nämnas att om Linjeflygs verksamhet överförs till Arlanda tillförs flygplatsen drygt 2 miljoner passagerare per år. En tredje bana bedöms senare behöva byggas på Arlanda. En utflyttning av LIN:s verksamhet leder till en tidigareläggning av denna investering. På litet längre sikt behöver kapaciteten i övrigt för inrikesflyget, bl.a. passagerarterminalen, utökas. Utbyggnaden av banan beräknas kosta ca 250 milj.kr. En eventuell, ny inrikesterminal skulle komma att kosta det dubbla, alltså ca 500 milj.kr. Utflyttning av Linjeflygs verksamhet till Arlanda för också med sig ökade kostnader för bl.a. kollektivtrafiken till flygplatsen. En utflyttning bedöms vidare leda till ett trafikbortfall för Linjeflyg, samtidigt som restiderna på marken ökar. Dessa kostnader för luftfartsverket, Linjeflyg och passagerarna är dock svåra att exakt beräkna. Av kapacitetsoch säkerhetsskäl går det inte att flytta ut allmänflyget från Bromma till Arlanda. Bromma måste därför, i enlighet med riksdagens beslut, bibehållas även om Linjeflygs verksamhet flyttas ut till Arlanda. Att behålla Linjeflyg på Bromma innebär på kort sikt säkerhetsmässiga investeringar av storleksordningen 50 milj.kr. På längre sikt krävs viss ytterligare upprustning av flygplatsen. Denna upprustning torde dock kunna begränsas till ca 100 milj.kr.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret. Kommunikationsministern har gjort gällande att en flyttning av inrikesflyget från Bromma till Arlanda skulle medföra mycket stora merkostnader. Sålunda har statsrådet Adelsohn i Svenska Dagbladet den 29 mars uttalat att det blir tio gånger dyrare att flytta verksamheten till Arlanda än att behålla den på Bromma, att det alltså skulle kosta 0,5-1,7 miljarder kronor, och att kostnaden skulle drabba skattebetalarna. Å andra sidan har driftdirektören i luftfartsverket, Folke Görs, så sent som den 16 april uttalat i Dagens Nyheter: ”Men det blir inte dyrare för oss att flytta Linjeflyg till Arlanda än att stanna på Bromma —-—-=-.” Min fråga gällde det ekonomiska nettoutfallet. I statsrådets svar — liksom i tidigare uttalanden från statsrådet — redovisas beräknade bruttoutgifter för investeringar. Statsrådets uppgifter om de nödvändiga investeringsutgifterna säger oss emellertid att dessa är ca 150 miljoner i båda alternativen, även om det finns skillnader till Brommaalternativets förmån när det gäller den tid det dröjer innan investeringarna måste göras. Det blir å andra sidan något större kapitalkostnader för Arlandaalternativet. Vi skall emellertid då ha klart för oss att en sådan merkostnad, även om staten står för själva investeringen, inte skall täckas med medel från skattebetalarna. Den skall betalas av flygtrafiken. För luftfartsverket gäller ju att det skall inrikta sig på att täcka sina kostnader och därutöver inleverera en avkastning till staten. Luftfartsverket skall alltså i princip täcka sina kostnader med hjälp av sina avgifter, och det gäller även de merkostnader som kan uppkomma om samhället av miljöskäl eller av andra skäl anser att verksamheten måste flyttas från Bromma till Arlanda. I statsrådets svar nämns också ett par eventuella investeringsobjekt på Nr 126 Arlanda som vi inte behöver räkna med när det gäller ställningstagandet till Tisdagen den alternativet Bromma flygplats. 22 april 1980 Någon tredje bana på Arlanda nödvändiggörs inte av en utflyttning från Bromma. En sådan bana kan bli aktuell vid en fortsatt snabb ökning av antalet starter och landningar, som inrikesflyget naturligtvis kan komma att bidra till. Men de ekonomiska utsikterna för de närmaste åren, de stigande oljepriserna, nödvändigheten att noggrant hushålla med energi och den därav följande och sannolika höjda beskattningen på flygbränsle gör inte en fortsatt snabb ökning av flygtrafiken trolig. Vidare framstår det, särskilt vid jämförelse med den befintliga terminalen på Bromma, som något av ett fantasiprojekt att vid en flyttning till Arlanda lägga ut en halv miljard på en ny inrikesterminal i lyxklass. Det måste räcka med den utökning och anpassning av tillgängliga utrymmen som statsrådet nämner i den första delen av svaret. Herr talman! Sammanfattningsvis ger alltså statsrådets svar vid handen att investeringarna i samband med en flyttning till Arlanda inte skall medföra någon ökad belastning på skattebetalarna, men möjligen en viss ökning av kostnadsnivån för dem som utnyttjar inrikesflyget.

Herr talman! Den här frågan är tyvärr så komplicerad och innehåller så många saker att jag inte hinner att redogöra för allting nu. Jag tror emellertid att man i princip kan räkna med att det blir tio gånger så dyrt att flytta ut till Arlanda. Herr Görs, som ville ha in en dementi i Dagens Nyheter men som inte fick det, har glömt Linjeflygs kostnader. Det är mycket osäkert hur det blir med terminalbyggnaden. En terminalbyggnad för 100 milj.kr. måste byggas. Det är ytterst tvivelaktigt om Linjeflyg kan förränta denna utgift — företaget balanserar just nu precis — särskilt som vi vet att man kommer att få räkna med ett betydande trafikbortfall. Jag håller just på att överlägga med Linjeflyg härom och hoppas att på torsdag ha litet mer konkreta siffror. När det gäller kollektivtrafiken och energisparandet kan jag säga att ytterligare en minut i luften för Linjeflygs flotta kostar 5 milj.kr. Skall man ut till Arlanda måste alla plan som kommer söderifrån passera Stockhoha. De plan som kommer norrifrån och skall till Stockholm flyger hela vägen, varför det inte blir någon omväg för dem då de flyger till Bromma. Här skulle det alltså bli en betydande kostnadsökning. Vi kommer inte heller att klara oss med den nuvarande terminalen utan kommer att snart bli tvungna att bygga en ny terminal. Jag har sagt detta bara för att nämna ytterligare några frågor som komplicerar det hela. Vi kommer antagligen att behöva en tredje bana, ty redan i dag är det kapacitetsproblem när utrikestrafiken har sina toppar på Arlanda. Flyttar man dit inrikestrafik som har samma tider blir det ytterligare problem. Däremot håller jag med om att terminalbyggnaden är någonting som det skulle vara utomordentligt svårt för mig som gammalt finansborgarråd att 158 släppa igenom. Då får man försöka lappa och laga och klara sig med det som man har. Men vi skall inte glömma att det rör sig om över 2 miljoner passagerare, vilket är ett relativt betydande antal. Jag har emellertid inte tid att här i talarstolen nämna alla de detaljer som behövs. Men gör man en samlad samhällsekonomisk bedömning, visar det sig tyvärr att det blir oerhört mycket mera kostsamt.
Herr talman! Jag håller med kommunikationsministern om att frågan är så pass stor, svår och komplicerad att det inte går att på någon minut tränga in i den ordentligt. När det gäller uppgifterna från driftdirektören Görs har jag faktiskt sett efter, om det möjligen hade kommit någon dementi, eftersom jag tyckte att det var svårt att få uppgifterna att stämma överens, men jag har inte funnit någon sådan. Jag hade ingen anledning att betvivla att uppgifterna var riktiga, eftersom han är generaldirektörens ställföreträdare och chef för flygplatsavdelningen. När det gäller ett eventuellt byggande av en ny inrikeshall kan jag mycket väl förstå att både Linjeflyg och luftfartsverket gärna skulle se att man om kanske tio år fick en större och bättre inrikeshall. Men då skall vi jämföra denna önskan med de möjligheter vi har med avseende på inrikeshall, om vi stannar kvar på Bromma. Man måste tydligen vara beredd att acceptera en stor skillnad i standard när det gäller inrikeshall, om man stannar kvar på Bromma i stället för att flytta ut till Arlanda. Sedan vill jag, herr talman, bara tillägga att jag ställde den här frågan, därför att det var så många uppgifter som cirkulerade både i tidigare utredningar och nu i pressen. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi fick den här diskussionen, som nog kan vara av värde för de fortsatta underhandlingarna och det kommande beslutet. När det gäller utökningen av antalet passagerare på Arlanda kan man fråga sig hur man skall kunna klara detta, om vi stannar kvar på Bromma. Här har det nu gjorts en utredning av Ingvar Gullnäs som visar en ökning på 4,25 9o per år i passagerarantal. Då skulle man under resten av 1900-talet få en tredubbling.
Herr talman! Det är väl på samma sätt som beträffande befolkningssiffror som korrigeras ibland, men skulle det bli som Ingvar Gullnäs sagt är det kanske nödvändigt att bygga ytterligare en flygplats. Emellertid behöver vi kanske inte tänka så långt in i framtiden. Jag föreslår att Margareta Andrén tar kontakt med Folke Görs i Norrköping. Det kan vara klokt, eftersom han ännu inte har fått in sin dementi i DN, och man vet ju inte om den kommer. Vidare delar jag uppfattningen att det inte finns någon anledning att ha högre standard vid en inrikesterminal på Arlanda än vad man har på Bromma. Därför är jag inte särskilt benägen att medge pengar till sådana stora investeringar. På den punkten har vi alltså samma uppfattning. Sedan skall vi dock inte glömma en annan stor kostnad, nämligen marktransportkostnaden, och tidsåtgången. Varje resa till Arlanda är minst 30 minuter längre än resan ut till Bromma. Det här är en mycket svår och komplicerad fråga, och det är inte alldeles givet hur man skall räkna kostnaderna. De kan räknas litet olika beroende på vilken standard man vill ha. Man skall alltså vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser av de förslag som framläggs. Det vill jag gärna understryka.
Herr talman! Bara några ord om det senaste inlägget. När statsrådet talar om trafikbortfall för Linjeflyg som en kostnad bör man ändå påpeka att om en del trafikanter övergår från flyg till exempelvis järnväg är det inte någon merkostnad för samhället. Det är bara en anpassning till de verkliga samhällsekonomiska förhållandena — och till samhällsekonomin hör också de miljöproblem kring Bromma flygplats som är den yttersta orsaken till att flyttning aktualiserats och som hänger ihop med att jag har ställt den här frågan.
Kommunikationsministern har via massmedia meddelat att regeringen är beredd att lösa in de villor vari de boende störs av bullret från Bromma flygplats.
Herr talman! Det är inte så alldeles säkert att trafikanter går över till tåg. De kanske inte åker alls, de kanske åker bil. Och kanske tvingas vi på vissa linjer sätta in ännu fler järnvägsvagnar — som vi inte har. Vi kommer i varje fall inte att utnyttja Linjeflygs potential. Vad det gäller i all ekonomi är att utnyttja det investerade kapitalet och de befintliga tillgångarna maximalt.

Herr talman! Jag tror att kommunikationsministern och jag — ja, vi alla — är överens om att väldigt många olika faktorer inverkar på bedömningen av hela frågan om lokaliseringen av flygplatsen. Och det finns, som vi båda antytt, skäl att fortsätta underhandlingarna.
Det klargör inte heller hur utgifterna skall finansieras. Uttalandet klargör emellertid att kommunikationsministern uttalat sig på regeringens vägnar.
Herr talman! Oskar Lindkvist har frågat statsministern om han vill redogöra för regeringens avsikter när det gäller att lösa in villor i Brommaområdet och därvid utveckla de möjligheter att genomföra dessa avsikter som nu står regeringen till buds. Frågan har överlämnats till mig. I dagens samhällsekonomiska läge är det särskilt angeläget att begränsa utgifterna. Miljökraven måste därför noga vägas mot de ekonomiska och trafikmässiga effekterna. Eftersom olägenheter av trafikbuller delvis är en subjektiv upplevelse kan inlösen av fastigheter i speciella fall vara ett sätt att komma till rätta med bullerproblem. Mot den bakgrunden anser jag att ett alternativ som kan övervägas är att på frivillig grund lösa in villorna för de fastighetsägare i Brommaområdet som vill flytta på grund av bullret. Jag vill i det här sammanhanget också nämna att inlösen i en total ekonomisk bedömning inte är en ovanlig åtgärd för att lösa bullerproblem.

Herr talman! Inlösen av villor och fastigheter har från och till ansetts vara ett gångbart inslag i debatten om miljön kring Brommaflyget. Upphovsmännen har då haft ett alldeles bestämt syfte. Man förde en förtalskampanj mot vissa villaägare runt flygplatsen, och strategin gick ut på att avleda allmänhetens intresse från vad debatten egentligen handlade om. Folk skulle till varje pris förledas tro att villaägarna i området var markspekulanter, vilkas enda och bestående intresse var omsorgen om sin egen ekonomi. Den omständigheten att fyra sjukhus, barndaghem, skolor, arbetsplatser och stora hyreshusområden ligger i bullerkontakt med trafikflyget skulle i detta uppspel framställas som något rent sekundärt. Jag tyckte redan då att detta slags debatt var både osmaklig och oärlig. Nu återupplivas den av kommunikationsministern. I ett av massmedia i stort format förmedlat uttalande fick vi höra att regeringen var beredd att lösa in villor, där de boende stördes av flygbullret. Uttalandet gällde inte hyreshusen. Några sakskäl för erbjudandet från regeringens sida fanns emellertid inte i uttalandet. Jag har emellertid bland alla kategorier av fastighetsägare inte träffat någon som ansett att regeringen skulle överta deras bostäder. Jag anser mig vara ganska väl orienterad i områdena och om de stämningar som finns angående de flerskiftande olägenheter som flyget medför och som nu är definitivt bekräftade. Hela det Sverige som har till uppgift att på myndighetsnivå handlägga miljöärenden av typ Brommaflyget har kommit till en och samma slutsats: Fokkerplanen skall flyttas till Arlanda. Varför inte se till att dessa åtgärder vidtas? I stället försöker nu kommunikationsministern leda in debatten på något annat. Påhoppet på villaboendet — för det är ett sådant — gav sken av att vara en regeringens angelägenhet. Kommunikationsministern uttalar sig ju på regeringens vägnar. Sedan får vi veta att något sådant regeringsbeslut inte existerar. Det är således bara kommunikationsministern som försöker göra sig lustig över en målgrupp som inte heller får utrymme i dagspress eller massmedia i övrigt för att försvara sig. Återigen skall allmänheten ges uppfattningen att Brommadebatten är iscensatt av giriga fastighetsägare som förmenar folk att flyga. En sådan debattkonst har ingenting med en politikers ansvar att göra. Det är en eftergift för tidningsrubriker och lättköpt publicitet. En politiker av kommunikationsministerns höga status måste veta att man inte för penningar kan friköpa sig från ett miljöpolitiskt ansvar.

Herr talman! Oskar Lindkvist talade för villaägarna så att jag blev alldeles tårögd. Jag är inte van vid sådana försvarstoner från socialdemokrater när det gäller villaägande i allmänhet. Men i det här fallet passar tydligen den politiken bättre. Det är fel att säga att villaägarna inte bereds utrymme i massmedia. Tidningarna gör ju sina bedömningar av nyheter. Dagens Nyheter hade en stort upplagd nyhetsartikel där villaägarna — och enbart dessa — kom till tals dagen efter. Mig veterligt har Dagens Nyheter en mycket stor upplaga. Saken var lika stort upplagd där som i Svenska Dagbladet, där hela materialet offentliggjordes, så nog har villägarna kommit till tals. Meningen är naturligtvis inte heller att regeringen skall överta bostäder. Beträffande inlösen av fastigheter där människor är bullerstörda kan jag väl tänka mig sådant också om det gäller hyreshus eller fastigheter av annat slag som ligger inom området. Som bekant har en partibroder till herr Lindkvist, herr Hulth, i dagarna stängt ett daghem som var bullerstört. Man får tänka sig också sådana åtgärder om Brommaflyget skall vara kvar. Det här är ingenting unikt. När man byggde ut Kastrup, använde man motsvarande modell, och man har gjort det när det gällt militära flygplatser. Även Ingvar Gullnäs har i sin utredning nämnt det som en möjlighet, om det visar sig minska samhällets kostnader. Därför tycker jag inte att man skall bortse från den möjligheten. Jag försäkrar att det inte är något slags förtalskampanj, utan jag menar på fullt allvar att om det finns människor som subjektivt anser sig vara störda och därför vill ha en annan bostad har samhället ett ansvar för dem. Samhället kan lösa in deras fastigheter och därigenom tillse att de får bostad någon annanstans, så att de inte skall behöva ha dessa upplevelser av buller. Slutligen vill jag bara säga till herr Lindkvist, som ju i någon mån har tagit Bromma på entreprenad, att vad som fascinerar mig är att man ställer så mycket strängare krav när det gäller buller från flygplan än vad man gör när det gäller vägtrafik. Vad beror detta på?
Herr talman! Det var ju så att kommunikationsministern i sitt uttalande inte höll sig till sanningen. Kommunikationsministern uttalade att regeringen var beredd att lösa in villor i Brommaområdet. Detta är inte sant. Något sådant beslut föreligger inte. Jag påtalar alltså att kommunikationsministern just i det sammanhanget har farit med osanning. Jag tycker det är värt att påtala detta i riksdagen därför att man begär av ett statsråd att han skall göra Nr 126 seriösa inlägg i en sådan debatt som det här är fråga om. Tisdagen den Vidare innehåller svaret en mening som jag tycker är fantastisk. Den måste 22 april 1980 väl ha tillkommit i ett mycket hastigt sammanhang? Det står så här: ”Eftersom olägenheter av trafikbuller delvis är en subjektiv upplevelse kan inlösen av fastigheter i speciella fall vara ett sätt att komma till rätta med bullerproblem.” Men vilka bullerproblem kommer man till rätta med om man löser in fastigheter? Decibeltalet för Brommaflyget förändras väl inte ett enda dugg, även om Ulf Adelsohn äger alla villorna runt flygfältet. Det är fortfarande precis samma sanitära olägenheter som entydigt har påtalats av alla de instanser som har sysslat med problemet Bromma. Man skall inte i nutidens Sverige inbilla sig att man kan köpa sig fri från det politiska ansvar som gäller miljöproblem av Brommas storlek. Och slutligen: Hur många villaägare eller fastighetsägare har hos kommunikationsministern begärt att staten skall lösa in deras fastigheter?
Herr talman! Det är hittills bara en villaägare som har hört sig för om ett sådant intresse. Sedan vill jag säga att jag inte har påstått att regeringen står bakom det här förslaget. Men det är ett förslag från mig, och jag tycker att man kan överväga detta. Om det har framkommit någon annan uppgift vill jag säga att något skrivet uttalande inte har publicerats och att frågan heller aldrig har varit föremål för ett regeringsbeslut. Det är ett förslag från mig personligen. I den allmänna debatten har ju även statsråd, lika väl som riksdagsmän, rätt att komma med ett förslag. Vidare förstår jag inte vad Oskar Lindkvist menar med sitt citat. Jag har skrivit att trafikbuller delvis uppfattas subjektivt. Det är alldeles riktigt. Vissa människor, som är vana vid att bo exempelvis i glesbygd, skulle aldrig klara att bo på Hornsgatan i Stockholm, men mig stör bullret där inte en sekund. Därför menar jag att vi skulle kunna hjälpa dem som är störda av bullret genom att lösa in deras fastigheter och se till att de får annan bostad. I stället kan då människor som inte hår sådan bullerkänslighet som en del andra har bo i närheten av Bromma — så enkelt förhåller det sig.
Herr talman! Nu tycker jag problemet har reducerats till vad det egentligen är. En villaägare har hört sig för om staten är beredd att lösa in bostaden. Detta föranleder kommunikationsministern att gå ut med ett uttalande och säga att regeringen är beredd att lösa in villor i Brommaområdet. Det är alltså omfattningen av det här problemet. Jag vill dessutom säga att ett statsråd naturligtvis skall ha rätt att komma med ett förslag. Men om han gör uttalanden som om han skulle yttra sig på regeringens vägnar är skillnaden den att det då inte längre uppfattas som ett förslag — då har uttalandet fått någonting av offentlighet över sig, och 163 allmänheten tror att det har varit en beredning av ärendet i regeringen och att den har fattat ett beslut. Det är den stora skillnaden mellan ett enskilt förslag från ett statsråd och ett uttalande där statsrådet företräder regeringen. Det har alltså inte Ulf Adelsohn gjort i den här frågan.

Herr talman! Jag vill gärna ge Oskar Lindkvist rätt i den delen att det inte var en bra formulering; det borde inte ha stått som det stod i svaret, och det var fråga om ett förslag från mig. Men den andra delen förstår jag inte alls. ”Den är alltså omfattningen av det här problemet”, säger Oskar Lindkvist triumferande — det är bara en enda villaägare som hört sig för. Jag skall dessutom säga till Oskar Lindkvist att detta skedde efter, och inte innan, detta hade stått i Svenska Dagbladet. Ingen hade hört sig för tidigare, men efter det att saken slagits upp var det en som hörde sig för. Ja, exakt så stor är omfattningen av problemet. Har herr Lindkvist tänkt på det? Har han tänkt på att han vill åsamka oss och Sverige i övrigt kostnader på hundratals miljoner — om vi nu en gång lyfter blicken från Stockholmsbänken till ett perspektiv över alla de andra bänkarna, som i dag tyvärr står tomma? Också resten av landet har ju intresse av vad vi gör. Och även om en riksdagsman från Stockholmsbänken kan lägga de aspekter på frågan som herr Lindkvist gör, så måste i varje fall jag som kommunikationsminister väga hela landets intresse av kommunikationer mot problemen på Bromma. Sedan erkänner jag villigt att jordbruksministern för sin del har att väga in miljöaspekterna i högre grad än jag, men eftersom jag bär ansvaret för kommunikationerna är det här mitt ansvar. Det är då nog så viktigt att lyfta ögonen från Stockholmsbänken och tänka även på resten av landet.
Herr talman! Nu medgav ju kommunikationsministern att det inte var en bra formulering — det är en eftergift som han förtjänar beröm för. Sedan säger kommunikationsministern att problemets omfattning är att det berör en villaägare. Låt mig då säga följande till Ulf Adelsohn: Koppla nu inte ihop problemen kring Bromma flygfält med försäljningen av villor och fastigheter i Brommaområdet. Vad jag vet är att de som bor där vill bo kvar ute i Västerort i Stockholm, och de vill ha ett miljövänligt Bromma. Koppla inte ihop två olika saker! Det är just genom den kopplingen man försöker avleda intresset från de viktiga miljöfrågorna. Det är dessa vi nu diskuterar. Jag tror att fastighetsägarna där ute — med eller utan min tillskyndan — klarar av att bedöma när de skall flytta och när de skall sälja sina fastigheter. Det behöver de säkerligen inte fråga kommunikationsministern om. Vad kommunikationsministern skall göra är att tillsammans med jordbruksministern företa en övergripande bedömning av problemen kring Bromma. Var och en skall inte handla för sig. Det är fråga om en nationell politik, och Stockholm, Ulf Adelsohn, ligger också i Sverige.
Herr talman! Jag vill tacka Oskar Lindkvist för den senaste upplysningen. Det var för mig en fullständig nyhet att Stockholm ligger i Sverige — det hade jag ingen aning om. I övrigt vill jag säga att det är alldeles självklart att villaägarna dels vill bo kvar i sitt område och i sina fina och centralt belägna villor, dels vill slippa inrikesflyget på Bromma. Det har jag den största förståelse för. Jag har också den största förståelse för att landet i övrigt vill ha kvar Bromma flygfält, centralt beläget i Sveriges huvudstad. Det är mellan dessa önskemål man” skall väga. Herr Lindkvist har för sin del gjort den avvägningen att miljökraven hos villaägarna i Bromma är det väsentligaste. Sedan må det vara tillåtet för andra att ha en annan åsikt. De behöver bara för den skull inte vara sämre människor än herr Lindkvist.
Herr talman! Att Ulf Adelsohn inte visste att Stockholm låg i riket har jag förstått, eftersom han i sina tal ute i landet säger att de som vill göra någonting annat på Brommafältet är bypolitiker, medan de som vill ha flygfältet kvar är de stora rikspolitikerna. Men Stockholm ligger faktiskt i Sverige. Det är bra att veta det när man skall göra den övergripande bedömningen. Försök sedan inte att dribbla bort villaägarnas problem! Det är självklart att de vill bo kvar och slippa flyget, säger Ulf Adelsohn. Låt mig säga så här: De har rätt att bo kvar och att ha precis samma krav på en godtagbar samhällsmiljö som alla andra medborgare i det svenska samhället har. Glöm nu inte bort att majoriteten där ute bor i hyreshus. Där finns vidare arbetsplatser, sjukhus, skolor och barndaghem. Försök inte göra villaägarna till en särskild målgrupp.